Herr talman! Slutsatsen efter att ha åhört debatten är att det inte är lätt att i dessa tider företräda vänsterpolitik. Jan Bergqvist, finansutskottets ordförande, talade högstämmigt om allt annat, om den starka finanspolitiken. Han drämde t.o.m. till med att regeringens politik är bättre än den låter. Det är inte så imponerande. Jag såg i går i Wall Street Journal en artikel av en engelsk bedömare. Det är det som återspeglas i bedömningen av vår situation. Jag skall nu översätta direkt från engelska. Han skriver att den enda skillnaden mellan Mexico, Sverige och Italien är att de senare två nu har större skuld i förhållande i bruttonationalprodukten än Mexico. Men Italien har sin skuld till sina egna invånare i stället för till utländska placerare. Den svenska skuldmarknadsillusionen får sin förstärkning av att man har en bild av att vara en solid kreditvärdig nation trots att Sveriges ekonomiska fundamenta är mycket sämre än Spaniens. Sedan drämmer man till med: Det dröjer inte länge förrän Italien kommer att ha IMF efter sig så som de driver sitt finansdepartement. Sverige vill komma strax därpå. Det var klädsamt ändå att finansutskottets ordförande inte försvarade finansutskottets betänkande med ett enda ord utan bara yrkade bifall till förslagen. Sanningen är ju den att finansutskottets betänkande klart är överkört av verkligheten. Vi har oklarheter på utgiftssidan som inte precis klarades ut med utläggningen om RAS. Framför allt är antagandet om den privata konsumtionen uppenbart orimlig efter den ränteuppgång som har varit. Räntan har medan Jan Bergqvist talade ytterligare stigit på morgonen, inte minst på den kortare sidan som hade över 20 räntepunkters stegring på bara några timmar. Kronan har försvagats. Om man godtar övriga orealistiska antaganden i regeringens kalkyler kommer vi, med de förändringar som har skett i nivån för kronan och räntan, inte ha få stopp på ökningen av statsskulden. Vi får knappt en uppbromsning innan den kommande lågkonjunkturen medför att tillväxten i statsskuldskvoten kraftigt accelererar. Det här kommer naturligtvis inte att kunna hålla. Det kommer inte att kunna hålla till hösten, inte till kompletteringspropositionen. Det kommer knappast att kunna hålla ens de fjorton dagar det tar till konvergensprogrammmet. Med den takt som utvecklingen nu går måste regeringssidan göra någonting. Jag undrar: Vad tänker Jan Bergqvist rekommendera sin regering att göra nu när det betänkande som vi strax skall votera om inte över huvud taget har någon relevans i verkligheten?

Herr talman! Nu fortsätter Jan Bergqvist att tala om annat. Jag frågade om huruvida de beräkningar och kalkyler som finns i finansplanen och som i betänkandet ges full uppslutning från socialdemokraterna håller. Det gör de inte, och då är det väl lika bra att få det erkännandet. Sista dagen för att justera betänkandet skulle vi invänta statsskuldprognosen från Riksrevisionsverket. Jag förstår att det var stora förväntningar från den socialdemokratiska sidan som kom intet, därför att finansutskottets förre ordförande Arne Gadds glada trumpetstötar om att vi nu snabbt skulle få ned statsskulden och budgetunderskottet kom ju på skam. Det berodde bl.a. på att statsskuldräntorna fortsatte att stiga. Vad tror nu Jan Bergqvist att det skulle bli för resultat om man tog med den aktuella nivån för räntor, och framför allt för de valutaförluster som har gjorts de senaste dagarna, i statsskuldsberäkningarna? Naturligtvis skulle det ge ett helt nytt resultat, och det måste vi erkänna. Om inte vi själva gör det, kommer man snabbt ute på marknaden att räkna om de tidigare värdena. Nu är ju inte den ekonomi som vi har hamnat i ödesbestämd och inte heller att det skulle gå på det här viset i den utkant av Europa som vi ligger i. Det är inte orättvisa marknadsaktörer som sätter ett felaktigt betyg på Sverige. Ta fallet Finland där det går att vinna förtroende, trots att det landet hade en större uppförsbacke med hänsyn till att en stor del av dess utrikeshandel föll bort när Sovjetunionen upplöstes. Marken har faktiskt stärkts under de senaste dagarna. Räntan är mycket låg. Tillväxten är mer än dubbelt så hög som i Sverige. Man har där en borgerlig regering med en moderat finansminister som mycket kraftfullt har satt in åtgärder för att minska utgifterna och därmed vunnit trovärdighet för att man i Finland har bestämt sig för att genomföra kampen mot inflationen med framgång. Man har till att börja med en lägre utgiftsandel och en lägre skattekvot än Sverige, vilket är ett gott utgångsläge. Men man har också ett socialdemokratiskt parti, som trots att det bara är 14 veckor kvar till det finska valet, är helt inställt på att den förda politiken måste slutföras. Kontrasten mot de svenska förhållandena är otrolig. Felet är att vi i Sverige har återgått till en vänsterpolitik som inte skapar trovärdighet kring vår beslutsamhet att slutföra saneringen av statsfinanserna. Om vi gör som man har gjort i Finland, så lägger vi grunden för att få ned arbetslösheten. Vi kan inte börja i den andra änden, för det kommer omedelbart att misstolkas. Lägger man som nu 7 miljarder på ett verkningslöst förslag för att egentligen bekosta en konjunkturuppgång som leder till nyanställningar, får man ingen som helst trovärdighet kring detta ute i världen, i synnerhet inte om man inte på ett klart sätt kan ange hur det hela är tänkt att betalas.
Herr talman! Det var ju under den borgerliga regeringstiden, de senaste tre åren, som statsskulden fördubblades och budgetunderskottet fyrdubblades. När man hör Lars Tobisson låter det som om han inte har något som helst ansvar för den utvecklingen och som om detta arvegods som vi nu har att hantera över huvud taget inte existera utan att det är andra faktorer som skulle vara helt avgörande. Våra grundläggande problem är arbetslösheten och budgetunderskottet som till stor del blommade ut under den borgerliga regeringstiden. Om man inte inser det, kan man inte heller göra någonting åt de grundläggande problemen. Sedan har vi nu en akut situation i världen med rådande valutaoro, sjunkande dollar, sjunkande Kanadadollar, sjunkande australisk dollar, sjunkande Hongkongdollar och tyvärr kraftigt sjunkande krona. Vi har också stigande räntor. Det är självklart att detta är någonting som man noga skall följa. I den mån den internationella verkligheten ändrar förutsättningarna för Sverige måste den ekonomiska politiken också ändras i förhållande till detta. Men kvar står att vi nu har fått en regering som till skillnad från den tidigare regeringen har ett fast grepp över utvecklingen. Man lägger fram förslag och genomför dem. Undan för undan, steg för steg, minskas det budgetunderskott som ni förvärrade. Steg för steg tas grepp så att arbetslösheten kan pressas tillbaka. Det är en konsekvent och målmedveten politik. Jag upprepar att vi är inställda på att fullfölja den och vidta alla de åtgärder som behövs för att säkerställa att budgetunderskottet skall minskas, att statens finanser skall bli goda och att räntorna därmed också skall kunna sjunka. I finansutskottets betänkande redovisar vi socialdemokrater vår uppfattning i argumenten och i vår analys. Där redovisar moderaterna motsvarande alternativ. Jag är mycket lugn i förvissningen om att det alternativ som vi redovisar, jämfört med moderaternas alternativ, är någonting att bygga framtiden på.
Herr talman! Jan Bergqvist började med att beklaga fattigdomen i världen. Jag delar den oron. Men jag tycker att det är fräckt i överkant av Jan Bergqvist att ta upp detta problem när han nu yrkar bifall till ett budgetförslag som förvärrar denna fattigdom i världen - ett förslag som innebär att man skär ned det svenska biståndet till de fattiga länderna. Det tycker jag faktiskt är ganska uselt. Det var dock ett gott besked från Jan Bergqvist, nämligen att han står fast vid den text som finns i finansutskottets betänkande, att det inte skall vara några socialdemokratiska propåer om nya omsättningsskatter på den internationella valutahandeln eller handeln på finansmarknaden. Det var ändå ett något positivt besked. Låt mig sedan ta upp huvudfrågan, nämligen det ekonomiska läget i landet och den ekonomiska politiken. Jan Bergqvist sade att Sverige har stora problem men att vi klarar dem med regeringens politik. Detta är inte sant. Första delen är sann, att Sverige har stora ekonomiska problem. Men vad som har blivit alltmer tydligt, uppenbarligen för alla utom Jan Bergqvist, är att vi inte klarar dem med regeringens ekonomiska politik och med den dåliga förankringen av denna politik i riksdagen. Att kraftfullt fullfölja en dålig politik ger ett sämre utslag. Det ger ett sämre resultat för jobben, sämre resultat för välfärden, sämre resultat för möjligheten att hålla nere prisökningar och sämre resultat i många avseenden som påverkar människors vardag, vilket gör människor och företag oroliga. Förstår inte Jan Bergqvist att det som händer nu innebär att människor blir nervösa? Successivt börjar allt fler att ta till sig insikten att politiken är felaktig, att man inte kan göra så här. Jag nämnde Finland, och Jan Bergqvist såg närmast förtjust ut över att jag åberopade Finland som ett exempel som det är värt att se positivt på, därför att de har ju högre arbetslöshet än vad vi har i Sverige. Men problemet är att Jan Bergqvist vill försöka att hoppa över statsskuldsproblemet och direkt vill sätta in nya pengar som inte finns i tron att man därmed skall göra någonting åt arbetslösheten. Så fungerar inte verkligheten. Om Jan Bergqvist tror det så är han tillbaka i en förgången tid, för det fungerar inte så nu. I Finland håller man nu på att med ganska kraftfulla insatser i fråga om statsskuldspolitik och i fråga om besparingar och strukturella reformer lägga grunden för en bra utveckling. Om inte den svenska ekonomiska politiken läggs om i en annan riktning, befarar jag att Finland kommer att gå en positiv framtid till mötes medan Sverige går en negativ framtid till mötes. Det skulle gå ut över jobben, vilket ju är vad som i första hand bekymrar många människor. Jag hade inte väntat mig att Jan Bergqvist skulle kunna acceptera någon omprövning av RAS. Han är inte känd för någon större omprövningsförmåga, så jag blev inte besviken. Jag väntar tills finansministern kommer, så får vi höra om han är beredd att låta bli att använda pengar som inte finns.
Herr talman! Jag tycker att Anne Wibble, trots den erfarenhet som hon borde ha av kraftigt stigande arbetslöshet och ökat budgetunderskott, försummar det samband som finns mellan den höga arbetslösheten och de dåliga statsfinanserna. Det är ju detta som vi måste hantera samtidigt. Vi måste både sanera budgeten och bekämpa arbetslösheten. Klarar vi inte att ta ned arbetslösheten, får vi aldrig ordning på statens finanser. Det är ju denna dubbla uppgift som vi har som vi tar itu med, vilket den borgerliga regeringen med Anne Wibble som finansminister så fullkomligt och kapitalt misslyckades med. När det sedan gäller Sveriges internationella solidaritet har jag sedan jag blev vuxen alltid engagerat mig i olika sammanhang. Jag har varit ordförande i Svenska FN-förbundet och har i många olika sammanhang arbetat för att vi skall sträcka ut våra händer över gränserna till de fattiga och förtryckta folken. Biståndet är en viktig del som inte skall underskattas. Men det finns också andra delar av vår internationella solidaritet som det gäller att utveckla. Det gäller att få ett folkligt stöd för biståndsinsatser osv. Då gäller det också att få en social balans i Sverige. Hur denna avvägning skall göras kan man diskutera. Men jag vill försäkra att socialdemokratin även i fortsättningen kommer att arbeta för internationell solidaritet.
Herr talman! Det räcker inte med vackra ord. Människor i u-länder kan inte leva av Jan Bergqvists ord, de behöver faktiskt ett bistånd. Konkreta fakta är att ni minskar detta bistånd. Våra problem går ut över de fattiga människorna i tredje världen. Jag tycker att det är mycket dåligt. Det var ändå glädjande att Jan Bergqvist nu har tagit till sig några formuleringar från Folkpartiets och oppositionens ekonomiska inriktning, nämligen när han säger att vi måste både sanera budgeten och knäcka arbetslösheten. Han formulerade det inte riktigt så, men det var tanken. Man måste göra båda dessa saker samtidigt. Och det är alldeles riktigt. Men problemet är att den politik som Jan Perssons finansplan inte klarar denna dubbla uppgift. Den använder nämligen i budgetsaneringsarbetet kolossalt mycket skatteökningar, vars främsta effekt är att försvåra tillkomsten av nya jobb. Därmed sågar man av den gren man sitter på. Man använder skatteökningar och felaktiga strukturella inslag. Därmed tror man att man skall få in pengar till statsskulden, men den första effekten blir att man försvårar för företagandet. Man gör det dyrare och krångligare för de människor som vill satsa på företagande att expandera och skapa de nya jobb vi behöver. Man klarar inte den uppgift som Jan Bergqvist har insett att man borde lösa. Hur detta hänger samman med att han yrkar bifall till den politik som enligt hans egen utsago är felaktig är en gåta för alla utom möjligen för honom själv. Herr talman! Får jag upprepa en av de frågor som jag ställde inledningsvis men som jag inte har fått något svar på. Den gällde de i övrigt motsägelsefulla texterna i betänkandet. Det talas om att det skulle ha varit en stramare finanspolitik i början av 90-talet. Då hade det varit lättare att lösa våra problem. Sedan sägs det att politiken var för stram som den var och att det tillsammans med kronförsvaret medverkade till att skapa depression och massarbetslöshet. Jan Bergqvist har inte försökt att trassla sig ur detta motsägelsefulla aktstycke och de formuleringar som finns där. Det kanske är lika bra att han inte försöker heller. Men det skulle ändå vara bra att få höra Jan Bergqvists slutsats. Skulle Sverige aktivt ha slagit in på en fortsatt devalveringspolitik, eller var det bra att vi försvarade kronan med de olika uppgörelser som träffades mellan dåvarande regeringen och socialdemokraterna? Detta har ett visst intresse för vår internationella trovärdighet. Om Jan Bergqvist säger någonting annat än att det var bra med kronförsvaret ökar han ytterligare misstron till att Sverige är berett att med kraft fullfölja en låginflationspolitik och att man verkligen inser att detta är det enda sättet att kunna knäcka arbetslösheten och klara statsskulden. Det är en viktig fråga, Jan Bergqvist.
Herr talman! Anne Wibble talade om hur viktigt det är att formulera att man skall sänka både arbetslösheten och budgetunderskottet. Skillnaden är att för Anne Wibble är detta en formulering, medan det för oss är fråga om att handla och genomföra de åtgärder som behövs för att klara detta. Ni misslyckades ju med det. Ni skapade ett större problem. Vi har nu att ta hand om detta och rätta till det i handling. Nu är det fråga om att konkret punkt efter punkt genomföra ett program. Vi är inställda på att genomföra det ända till dess vi har klarat statens ekonomi och arbetslösheten. Det är ett jättejobb som ligger framför oss. Men vi kommer inte att ge oss förrän vi har klarat av det. Jag har ingen som helst anledning att försöka trassla mig ur några formuleringar i finansutskottets betänkande. Jag står för dem. Det som står där är riktigt enligt min uppfattning. Det finns ingen anledning att trassla vare sig hit eller dit. Den uppgörelse som träffades 1992 - det var två omgångar - var ett uttryck för att socialdemokratin tog ett mycket långtgående ansvar för Sveriges framtida ekonomi. Jag tror att det är svårt att hitta exempel i andra länder där ett oppositionsparti har varit berett att gå in och ta ett så utomordentligt stort ansvar och fortfarande vara kvar i opposition. Anne Wibble hakar upp sig på att vi skriver att utvecklingen ledde till depressiva inslag i ekonomin. Det råder inget tvivel om att det fanns en skillnad i konjunkturbedömningen mellan socialdemokraterna och regeringen. Vi ville att man i ett skede skulle sänka momsen just för att motarbeta den depression som spred sig över den svenska ekonomin och som ledde till att många företag, inte minst små företag, gick i konkurs. Där fanns en stor skillnad. Jag står för den formulering som finns på s. 41.
Herr talman! Anne Wibble har redan pekat på motsättningen mellan det Jan Bergqvist sade om nöden i den fattigaste delen av världen och nedskärningarna i biståndsbudgeten till de allra fattigaste. Detta är en dissonans, Jan Bergqvist, som vida överstiger Richard Wagners repertoar, som Jan Bergqvist själv hänvisade till tidigare. Vi har för närvarande en mycket dramatisk utveckling för Sveriges ekonomi. Men en kris innebär också alltid en möjlighet till utveckling. Därför vill jag tacka Jan Bergqvist för erkännandet att partimotionerna faktiskt innehåller konstruktiva bidrag till utvecklingen framöver. Men visst är det sant, när han också vill gå in på Sveriges mer långsiktiga tillväxt och utvecklingsproblem, att budgetunderskottet skapar bekymmer i den delen. Det är rätt att skatte och avgiftshöjningar på över 30 miljarder på exempelvis arbetskraft hämmar en ökning av sysselsättningen, inte minst i tjänsteföretag och familjeföretag. Jag tycker att han med litet väl lätt hand glider över ett antal andra element i den ekonomiska politiken som har minst lika stor betydelse i den delen. Ett exempel är återställarna på arbetsrättens område tillsammans med Gudrun Schyman och Johan Lönnroth, som vi har talat om tidigare. De leder till att små och medelstora företags utveckling faktiskt hämmas, så att ni nu måste kompensera detta med de här RAS-miljarderna. Är det inte dags att också ompröva detta? Jan Bergqvist hänvisar till finansplanen och att han håller fast vid saker som står där. Det står något mycket intressant på s. 6: "Det är avgörande för tillväxten att få till stånd en utveckling som leder till att det finansiella sparandet i den privata sektorn - över 170 miljarder kronor år 1994 - investeras och skapar nya arbetstillfällen." Min raka fråga till Jan Bergqvist blir: Är det inte kontraproduktivt att lägga en 30-procentig straffskatt just på det risksparande som skulle kunna leda till investeringar? Här finns dessa paradoxer som regeringen nu måste ta itu med. Jag tror att de flesta av oppositionspartierna är beredda att vara med och i ordnade former rätta till de här felen.
Herr talman! Företagens behov av att få en bra försörjning av riskkapital är en viktig fråga. Vi har lagt fram konkreta förslag när det gäller att förbättra riskkapitalförsörjningen. Men vi fortsätter också med överläggningar med företagen för att se hur vi i skattesammanhang skall kunna göra det gynnsamt för framför allt de små företagen att våga expandera och nyanställa. Det är alltså en fråga som vi tar på stort allvar. Däremot är tanken att man skall ha en allmän skattefrisedel för dem som har miljoninkomster i aktieutdelningar felaktig. Det är inte möjligt att få med folk på den oerhörda anspänning som krispolitiken innebär om man beviljar sådana skatteförmåner åt dem som har miljoninkomster i aktieutdelningar och som då inte skulle behöva betala en enda krona i skatt på den typen av inkomster. Sedan vill jag säga att krisen är allvarlig. Det har lett mig till den slutsatsen att när vi sparar över hela linjen måste även biståndet finna sig i att det inte nu kan öka i kronor räknat, utan är fastfruset till ett visst belopp under några år framöver. Det handlar om att skapa de bästa förutsättningarna så att vi på lång sikt skall kunna utveckla en stark internationell solidaritet med stöd av svenska folket. Biståndet är, som jag sade, mycket viktigt. Jag försvarar biståndet mot dem som säger att det är ineffektivt och drabbat av korruption och sådant där. Men biståndet är inte allt. Internationell solidaritet är hur vi över huvud taget uppträder i vårt samarbete med andra folk och andra länder. Jag vill bara hänvisa till att det politiska samarbete som socialdemokraterna har haft med Nelson Mandela och ANC i Sydafrika till stor del var ett politiskt stöd, som sydafrikanska folket har uppskattat mycket.
Herr talman! Det är bra att regeringen nu är i färd med att hitta kompenserande åtgärder för sin egen politik, så att de små och medelstora företagen kan börja våga anställa igen. Hör inte Jan Bergqvist själv hur paradoxalt det här låter? Är det inte lika bra att erkänna att återställarna tillsammans med Vänsterpartiet har haft ett oerhört högt pris genom att de har hämmat en stark utveckling inom näringslivet? Nu måste ni kompensera detta med olika paket, t.ex. det beramade RAS-projektet. Vore det inte bättre att försöka skapa långsiktiga stabila villkor, som i sig självt gjorde att företagarna i landets små och medelstora företag vågade anställa människor?
Herr talman! Jag hade förmånen att vara med i Företagsskatteutredningen inför den stora skatteomläggningen 1990 och 1991. Där diskuterade vi, bl.a. tillsammans med representanter för de fackliga organisationerna, Industriförbundet och företagarorganisationerna hur den svenska företagsbeskattningen skulle utvecklas för att bli bra och internationellt konkurrenskraftig. Vi diskuterade också frågan om den s.k. dubbelbeskattningen skulle avskaffas. Det visade sig när vi gick igenom vilka förbättringar som var angelägna att man föredrog andra förbättringar av företagsskattesystemet än att ge skattefrihet för aktieutdelningar. Frågan om företagens riskkapital bör lösas i andra former än att ge en sådan skattefrihet åt de stora aktieägarna.
Herr talman! Jag skall börja med biståndsfrågorna, eftersom Jan Bergqvist mitt i denna finansdebatt gjorde mig utomordentligt förbryllad. Han sade att det måste finnas ett folkligt stöd för biståndsinsatserna och motiverade därmed en neddragning av biståndet. Kan jag tolka detta så att Jan Bergqvist menar att det i Sverige inte finns ett folkligt stöd för ett högre bistånd och framför allt att det inte finns hos socialdemokraterna? Jag tycker i så fall att detta uttalande från Jan Bergqvist är allvarligt. Vi hörde under den förra mandatperioden ett parti på den yttersta högerkanten förfäkta dessa idéer. Jag tycker att det är beklagligt om Jan Bergqvist nu något år senare torgför samma idéer. Jan Bergqvist sade att han inte hör något från oppositionen om att det går bra för svensk ekonomi, och han nämnde därvid exporten. Jan Bergqvist lyssnade dåligt på mitt inledningsanförande. Jag pekade nämligen på att investeringarna i näringslivet ökar, att exporten går bra, att bytesbalansen visar på överskott och att produktiviteten i näringslivet radikalt har förbättrats i förhållande till läget i slutet av 80-talet. Hur har det då blivit så här? Jo, det är tack vare de insatser som fyrpartiregeringen gjorde under den förra mandatperioden. I finansplanen kan man i tabell efter tabell se att kurvorna vände 1994 tack vare de insatser som vi gjorde. Jan Bergqvist sade att man nu noga följer utvecklingen på valuta och räntemarknaderna, men jag måste ställa frågan om han inte drar några slutsatser av det som händer. Lars Tobisson vid två tillfällen under debatten i dag likt en nyhetsuppläsare lämnat bulletiner över utvecklingen på räntemarknaden. Det finns skäl att dra slutsatser av det som händer och det som har hänt under de senaste dagarna. Man kan ju inte bara följa frågan utan måste också göra upp planer för att vidta åtgärder. Jag tycker att Jan Bergqvist i debatten i egenskap av ordförande i finansutskottet bör kunna ge besked om nästa steg. Eller får vi vänta på svaren tills finansministern har ordet? Vidare talar Jan Bergqvist om långsiktighet och stabilitet. Jag måste ställa en direkt motfråga: Var det ett uttryck för omsorg om långsiktighet och stabilitet när socialdemokraterna i höstas ägnade sig åt återställarpolitik? Var inte det att skapa instabila lösningar och att ge fel signaler? Hade det inte varit bättre att låta de reformer som fyrpartiregeringen genomförde ligga fast? Då hade vi fått stabilitet och valfrihet. Jan Bergqvist talade ju om behovet av valfrihet. Jag tolkar det så att han är något ångerfull när han nu ser utvecklingen.
Herr talman! När man ser på den hittillsvarande utvecklingen kan man konstatera att det ekonomiskpolitiska paket som riksdagen antog förra året var utomordentligt bra. Regeringens budgetförslag leder oss vidare, och senare kommer dessa att följas upp genom kompletteringspropositionen. Där har vi grundstenen för en utomordentligt bra ekonomisk politik. Jag har också sagt att man självfallet måste följa utvecklingen och att om det blir stora permanenta förändringar i de internationella förutsättningarna för Sveriges ekonomi, får man vidta de åtgärder som behövs för att vi skall klara de två huvuduppgifter som vi har: att få sunda statsfinanser och att pressa tillbaka arbetslösheten. Jag vill beträffande biståndet och den internationella solidariteten, som går långt utöver biståndet, säga att vi hamnade i en mycket allvarlig krissituation, med stigande arbetslöshet och statsfinanser som var ur balans. Vi har därför tvingats att vidta mycket kraftfulla åtgärder. Vi har i det läge som rått sagt att vi inte kan undanta några områden. Vi har fått göra försämringar för alla grupper, bl.a. barnfamiljer, sjuka och arbetslösa, genom att skära i statens utgifter. Krisen har varit så allvarlig att detta har varit ofrånkomligt. Men detta skall inte på något sätt tolkas så att vi sviktar när det gäller behovet av internationell solidaritet. Vi måste genomföra en sanering av den svenska ekonomin, men vi skall ha en internationell solidaritet både i dag och i morgon. Jag har under många år som riksdagsman lärt mig att det i mycket begränsad mån handlar om huruvida man i budgeten lägger in ett bud som ligger några hundra miljoner kronor högre än regeringens förslag. Internationell solidaritet innebär något mycket större än att kräva några hundra miljoner mer än regeringen.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten om biståndet. Jag tror att det finns anledning att komma tillbaks till den i annat sammanhang. Jag skall i stället gå tillbaka till behovet av strukturreformer i ekonomin. Vi har hållit på mycket med att lappa och laga och har gått in på minskningar med enskilda procentenheter för att på det sättet försöka klara budgeten och statsfinanserna. Jag tror att det är helt nödvändigt att genomföra ordentliga strukturreformer inom socialförsäkrings och transfereringssystemen. Jag har tidigare i dag pekat på pensionsuppgörelsen, som var en viktig åtgärd, något som också har bekräftats av Jan Bergqvist. Men man borde gå vidare på andra områden. Sjuk och arbetsskadeutredningen, som nu har gått i stå, borde snabbt komma i gång på grundval av nya tilläggsdirektiv som vi är överens om och som innebär att vi tar ett bättre och mera rättvist fördelningspolitiskt grepp inom detta område. Familjepolitiken är ett annat sådant område. Jan Bergqvist sade att han är anhängare av långsiktiga och stabila villkor och även att valfrihet och rättvisa skall prägla de olika systemen. Vi hade ett rättvist system, nämligen vårdnadsbidraget, och genomförde under den förra perioden en familjepolitisk reform, men den rev Jan Bergqvist tillsammans med övriga socialdemokrater och Vänstern upp i höstas. Jag tycker att det var fel. Jag skall ändå ta fasta på det positiva som jag tycker att Jan Bergqvist ändå förde fram mellan raderna. Jan Bergqvist är öppen för strukturreformer, och jag vill till sist fråga honom om jag skall tolka det så att Jan Bergqvist och Socialdemokraterna är beredda att sätta sig ned tillsammans med oppositionen, inte den till vänster utan i mitten, för att diskutera långsiktiga strukturreformer som verksamma medel för en sanering av svensk ekonomi. Till sist, Jan Bergqvist beklagar jag att Socialdemokraterna 1986-1987 inte lyssnade på Centern när vi ville ha en nedkylning av den överhettade ekonomin. Den kom först 1989, och det var något sent. Men nu skall vi inte älta det som har varit. Jag konstaterar bara hur det var. Jag ville göra denna kommentar, eftersom Jan Bergqvist tog upp denna fråga.
Herr talman! Det finns när vi talar om rättvisa och valfrihet ett problem, nämligen att vi inte har riktigt samma definition av dessa begrepp när vi kommer in på frågorna om vårdnadsbidrag och barnkonton. Men jag kan ge ett mera allmänt svar. Det är för framtiden oerhört viktigt att vi får långsiktigt stabila regler för energipolitiken och energin, för de sociala systemen, för bostadsfinansieringen och för utrikes och säkerhetspolitiken. Man kan också fortsätta uppräkningen av sådana exempel. Jag tror nog att det finns förutsättningar för breda samtal mellan partierna, och vårt syfte är naturligtvis att försöka åstadkomma så breda överenskommelser som möjligt, till vilka alla partier skall kunna bidra med sina synpunkter.
Herr talman! Jag skulle vilja ha Jan Bergqvists hjälp med att utreda begreppet återställare, som de borgerliga kritikerna talar om. Jag trodde att ordet återställare syftar på att man ställer till rätta något dumt som man har gjort. Jag uppfattar t.ex. värnskatten så att den är en följd av insikten om att den skattereform som man en gång genomförde tillsammans med Folkpartiet hade en dålig fördelningspolitisk profil, som man nu vill rätta till. Jag har också förstått att det förekommit en diskussion mellan Anne Wibble och Jan Bergqvist om 1992 års krisuppgörelse. Jag har uppfattat att man inom socialdemokratin nu har förstått att det var mycket olyckligt att man genomförde den interna devalveringen i slutet av 1992 trots att kronan då redan hade fallit. Jag skulle gärna vilja få en bekräftelse på att man nu ångrar att man ingick i denna felaktiga uppgörelse med de borgerliga partierna. Vad till sist gäller pensionsöverenskommelsen, som Jan Bergqvist nämnde, har jag uppfattat att man är åtminstone något ångerfull över egenavgifterna om 9 %. Det finns nu en fara för att det blir totalt 15 % egenrisk, med fullständigt orimliga marginaleffekter. Det är också ett regressivt system, eftersom låginkomsttagare relativt sett betalar mer än höginkomsttagare. Jag vill fråga Jan Bergqvist om det inte är dags att rätta till också på denna punkt och ersätta de olycksaliga egenavgifterna med progressiva skatter.

Herr talman! När det gäller krisuppgörelserna år 1992 ligger det väldigt djupt hos Socialdemokraterna att vi är beredda att gå in och ta ansvar om landet är i kris. Vi gjorde det i en sådan omfattning att jag inte vet i vilket land man kan finna exempel på att ett oppositionsparti gått in och tagit ett sådant långtgående ansvar som Socialdemokraterna då gjorde för att värna vårt lands ekonomi. Det står vi för även om det sedan blev problem med fullföljandet av uppgörelsen och det fanns olika bedömningar om konjukturpolitiken. Jag håller inte med om den formulering som Johan Lönnroth hade om att det var en dålig fördelningspolitik i skattereformen 1990/91. Det gamla skattesystemet fungerade i och för sig bra under ett antal decennier. Men om vi hade fortsatt med det skattesystemet, så genomskjutet av kryphål och undantag som det var vid slutet av 80-talet, hade det blivit en dålig fördelning. Då tror jag faktiskt att det hade varit väldigt svårt att få folk att ställa upp och betala skatter för en solidarisk finansiering. Den stora fördelen med skattereformen var att vi likställde skatt på arbete och skatt på kapital. Det var den stora rättvisereformen. Sedan gjorde vi reglerna enklare och klarare. Det fanns många fördelar med den reformen, och grundprinciperna håller också för framtiden.
Herr talman! För att börja med skattereformen är det inte så att vi i Vänsterpartiet tycker att man kan gå tillbaka till det gamla skattesystemet. Det fanns ett antal grova fel i det gamla skattesystemet som det var nödvändigt att rätta till. Det var rimligt att bredda skattebasen. Däremot blev det för dålig progressivitet i det nya skattesystemet. Man kunde ha gått på den linje som t.ex. LO förespråkade, nämligen en marginalskatt på 55 %. Det är det som nu genomförs i och med värnskatten. Det finns något slags nyanser i självuppgörelsen. Även om vi har full förståelse för att Socialdemokraterna gick in och försökte rädda situationen hösten 1992 hindrar det inte att man så här i efterhand i historiens ljus kan kan konstatera att det var olyckligt. Det spädde på arbetslösheten och lågkonjunkturen 1993 att man fullföljde den interna devalveringen i slutet av 1992. Det kan väl Socialdemokraterna erkänna även om man försvarar att man gick in i en krisuppgörelse. Till sist till den i dag aktuella frågan om fördelningspolitiken. Vi har påpekat att medelklassen, dvs. människor som är ganska välbeställda, nu åker på en minskning av sina disponibla inkomster på ca 4 % fram till 1998 beroende på regeringens budgetsaneringspolitik. Grupperna med de allra lägsta inkomsterna åker på 6 % i minskade disponibla inkomster. Detta kan inte vara rimligt. Den här tabellen finns på s. 53 i finansplanen, om Jan Bergqvist inte tror på mina siffror. Det här kan inte vara rimligt. Det måste vara möjligt att rätta till. Det bästa sättet att göra det, Jan Bergqvist, är att ta bort egenavgifterna och ersätta dem med progressiva skatter.
Herr talman! Jag vill göra en kommentar till Johan Lönnroths utsaga om att det var dålig progressivitet i det nya skattesystemet. Jag vill erinra om att i det gamla skattesystemet som det fungerade i slutet på 80-talet var den genomsnittliga skatten för dem som hade inkomster över 1 miljon mindre än 30 %. Det stora problemet var att folk inte betalade skatt enligt tabellen eftersom det fanns så många undantag. Med tiden hade man lärt sig att använda en massa kryphål. När vi införde det nya skattesystemet innebar det faktiskt en skärpt progressivitet för höginkomsttagarna, eftersom de jag nu talar om i genomsnitt betalade mindre än 30 % i skatt.
Herr talman! Först vill jag instämma i Jan Bergqvist plädering för internationell solidaritet. Det behövdes med tanke på tidigare debatter. Men jag måste också instämma i Anne Wibbles kritik att det då rimmar väldigt illa att sänka biståndet. Vi i Miljöpartiet tycker över huvud taget att man när man går in och sparar i första hand skall göra det där det finns pengar och så att det inte slår mot dem som är allra fattigast vare sig i vårt land eller internationellt. Det är därför som vi vill behålla biståndet, och vi vill också undanta låginkomsttagarna från besparingarna. Vi har lagt fram konkreta förslag om detta. Jag ber Jan Bergqvist att titta närmare på förslaget med brutet tak i socialförsäkringssystemet. Där har vi en möjlighet att göra mer besparingar framöver utan att det drabbar dem som har det sämst ställt. Jag tror att det blir alltmer nödvändigt för varje dag. Jag begärde ordet för att tala om de förslag som vi har lagt fram om att regeringen skall titta närmare på någon typ av "friktionsavgift" på valutaöverföringar över gränser i ett internationellt sammanhang. Vi vill att regeringen skall ta upp den här frågan, utreda den, diskutera den inom EU-kretsen och i andra internationella kretsar för att få bättre spelregler för kapitalet. Det är inte hållbart att små länders ekonomier kan mer eller mindre slås i spillror genom att ett fåtal penningplacerare för pengar fram och tillbaka över gränser utan någon som helst insyn från demokratiska institutioner. Det är ganska uppenbart inte bara vårt problem i Sverge. Det är väldigt många länder som upplever precis samma problem. Det är en följd av den avreglering som skett internationellt de senaste tio åren och de nya tekniker som nu finns, informationsteknologi och annat. Det går så mycket fortare och sker i det fördolda på ett helt annat sätt än tidigare. Det gör att man inte bara kan strunta i frågan och tro att det handlar om att införa något slags klumpig omsättningsskatt bara i Sverige. Det har vi inte föreslagit. Det tror vi inte skulle fungera. Det handlar just om ett utvidgat internationellt samarbete. Jan Bergqvist sade också att man vill ha ett sådant. Om jag skall vara välvillig kan jag möjligen tolka det som att åtminstone Jan Bergqvist tycker att man bör kunna diskutera den här typen av frågor i internationella sammanhang för att hitta bättre spelregler för hur valutakapital förs fram och tillbaka över gränserna. Det tror jag är nödvändigt. Vi kan inte bara spara, utan vi måste också få vettiga spelregler för marknaderna.
Herr talman! Det hade kanske varit enkelt för mig att säga: Det kan man alltid titta på, och det är en sak som vi skall vara öppna för. Att vi inte har gjort det så enkelt för oss beror på vad en sådan "friktionsavgift" skulle innebära i praktiken, i varje fall under överskådlig tid, om Sverige engagerade sig. Det skulle skapa mer problem än det löste. Vi har därför inte valt den enkla lösningen att säga att man alltid kan titta på detta. Vi har sagt att man skall börja med att bygga ut samarbetet i andra former. Här finns enormt mycket man kan bygga ut så att man kan få bättre spelregler när det gäller penningoch valutapolitiken. Men det vore att börja i fel ända att sätta i gång och diskutera detta förslag. Om man börjar i den ändan kan man t.o.m. försvåra att bygga upp det grundläggande samarbetet. talet kan leda till att man också kan komma på nya metoder att få kontroll på detta är en annan sak. Vi tycker att det är lika bra att säga ifrån att förslaget inte är något som vi i det skede som vi har framför oss är särskilt konstruktivt för Sverige att föra fram. Risken är att vi kanske t.o.m. tappar litet grand i de internationella förhandlingarna om vi skulle föra fram detta som en stor sak.
Herr talman! Jag får tolka det som att man från Socialdemokraterna inte direkt avvisar idén som sådan utan bedömer det som att det ur strategisk synpunkt inte är lämpligt att föra fram dessa förslag i internationella sammahang just nu. Men det är ett faktum att andra för fram sådana förslag. Det diskuteras med viss intensitet i USA, och det förs fram i olika internationella forum. Detta är inte någon ny uppfinning eller något som Miljöpartiet på något vis har totat ihop i sin kammare. Detta är någonting som faktiskt disktueras i en del andra internationella sammanhang och som uppfattas som fullt realistiskt även bland en del ekonomiska experter. Jag menar att regeringen måste deklarera att man har för avsikt att ta itu med de internationella spelreglerna för valuta och penningöverföringar över gränserna och inte bara låta det pågå utan någon som helst insyn och utan något som helst hinder. Det visar sig att det leder till att enskilda personer och företag kan spekulera mot länder på ett sådant sätt att vi blir fattigare allihop. Det är väldigt svårt att begripa vinsten med detta. En annan sak som jag vill ta upp med Jan Bergqvist är det trista att miljömålet helt saknas i finansplanen. Jag satt i samma utredning i slutet av 80-talet och början på 90-talet som Jan Bergqvist och utredde miljöavgifter. Då insåg Socialdemokraterna fördelen ur ekonomisk synpunkt att ha ett centralt miljömål. Det ger mer resurser och ökade tillgångar, och det är själva basen för en bra ekonomi. Men miljömålet har försvunit igen. Det vore intressant att höra hur Jan Bergqvist ser på det. Är det ett steg tillbaka? Har man på något sett nedvärderat miljömålet, eller är det bara ett förbiseende att man inte har tagit upp dessa frågor? Jag tror att de kommer att bli allt viktigare framöver så fort de akuta kriserna ger med sig. Man kan inte lösa de långsiktiga ekonomiska problemen om man inte får en verklig långsiktigt hållbar utveckling. Då måste det vara ett centralt mål även i finanspolitiken. Eller hur?
Herr talman! Vi har inte alls förbisett detta. Vi skriver i själva verket t.ex. att enligt utskottets mening bör ekonomiska styrmedel användas i större utsträckning inom miljöpolitiken. Skatteväxling bör därvidlag kunna bli ett effektivt medel. I morgon på vårt sammanträde kommer vi att ta upp frågan om gröna räkenskaper. Det är inte alls så att miljöfrågorna är förbisedda. Detta är en oerhört viktig framtidsfråga även i den ekonomiska politiken.

Herr talman! Jag skall börja med att tacka finansutskottet för en bra behandling av regeringens budgetproposition. Finansutskottet har sett till att det allra mesta av det som finns i budgeten också kommer att tas igenom riksdagen. Det är viktigt att peka på detta. När vi behandlade den stora ekonomiskpolitiska propositionen i höstas - den var en direkt uppföljning av valrörelsen - kunde jag också säga att finansutskottet hade sett till att besluten togs hem. Det finns alltså i Sveriges riksdag en beredskap och en majoritet för att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sanera statsfinanserna. Vi har en regering som får igenom sina förslag i riksdagen. Det är viktigt. Läget är farligt. Situationen är dramatisk. I dag på förmiddagen har vi nåtts av nya rapporter om den internationella ekonomiska utvecklingen. I dag på förmiddagen har Frankrike, Belgien och Danmark kraftigt höjt sina räntor för att försvara sina intressen och för att motverka den turbulens som just nu går som en brand genom världsekonomin. Detta påverkar Sverige mer än många andra länder eftersom Sverige är i en situation där vi har ett lågt förtroende i omvärldens ögon. Vi har fördärvat förtroendet när det gäller vår förmåga att hantera statsfinanserna. Att återigen förvärva det förtroendet kan ta tid. Detta förtroende har blivit fördärvat därför att vi har bakom oss en exempellös utveckling av statsfinansiellt förfall. Det finns inget annat land som kan uppvisa motsvarigheten. Den enorma tillväxten av statsskulden, den enorma tillväxten av budgetunderskottet och den enorma ökningen av arbetslösheten har försatt Sverige i en situation då vi drabbas kraftigare än andra när den typ av världsbrand som nu rasar träffar oss. Det finns inga enkla vägar ur detta dilemma. Det finns ingen enda väg ur detta dilemma. Det fanns de som trodde det en gång i tiden. Det var ett av bekymren. Vi kommer att krona för krona, real krona för krona, få ta oss ner i underskott. Det kommer att få ske med hjälp av besparingar, troligen ytterligare besparingar utöver vad som aviserats, med hjälp av de skattehöjningar som ekonomin tål och med vård av den tillväxt som gör att kakan trots de två första restriktionerna ändå måste växa. Det är ingen enkel väg. Det är ingen lätt balansgång, men vi måste gå den. Trots svårigheterna och bekymren finns det anledning att ge djup åt diskussionen genom att också erinra om de styrkor som finns i den svenska ekonomin. Den reala ekonomins utveckling är något annat än det som avspeglas i den finansiella oron. Den situation som vi nu befinner oss i, de trender vi ser och de prognoser vi kunde dra ut före den senaste veckans våldsamma oro talade om sjunkande arbetslöshet, stigande produktion, stigande investeringar, förbättrade statsfinanser och ett kraftigt överskott i bytesbalansen. Detta finns på tillgångssidan i den reala ekonomin. Låt oss inte glömma bort detta! Men det sveps på något sätt åt sidan, inte bara i debatten utan också i människors vardag, till följd av att den finansiella osäkerheten, den finansiella ekonomins oerhörda turbulens bortser från detta och slår rakt in med full kraft. Jag vill varna för att tro att den situation vi nu upplever är en specifik svensk situation. Vi drabbas hårdare, men även andra drabbas. Att tro att vi skall ta oss ur denna situation genom att gå före alla andra och genom att först tala om hur världsekonomins problem skall lösas och världsbranden släckas är naturligtvis att använda den här diskussionen för inrikespolitiska syften. Vi har utomordentligt hög beredskap, och kommer att ha hög beredskap de närmaste dagarna för att vidta de åtgärder som är nödvändiga. Men de skall vidtas när vi är säkra på att de ger effekt, och de skall vidtas mot bakgrund av att de skall passa in i den ekonomisk-politiska strategi som väljarna i det svenska valet har gett klartecken för. Det är en politik som bygger på rättvis fördelning och nationellt ansvarstagande. Detta är oerhört viktigt. Även om det reses krav om att man omedelbart skall agera från dem som tror sig veta bättre och sitter inne med alla lösningar krävs det nu styrkan och modet att avvakta rätt tillfälle att vidta åtgärder. Det gäller att förhålla sig kylig och inte rusa i väg. Det är viktigt att skapa en så bred samling som möjligt. Jag hade inte haft för avsikt i dag att gå in i någon tung partipolitiskt polemik. Jag tycker inte att ansvaret för landet ger utrymme för detta.

Det är beklämmande att höra den förra finansministern stå här och undervisa kammaren om vad som skall göras och vad som borde ha gjorts. Hon lämnade kanslihuset för fem månader sen och lämnade efter sig en statsskuld på 1 300 miljarder kronor, löpande underskott på 200 miljarder kronor och massarbetslöshet - det tog hon nämligen inte med sig när hon gick. Det är ett facit av ett regeringsinnehav som är av sådant slag att det är svårt att tänka sig att man fem månader efteråt skall kunna stå i ett nationellt krisläge och göra anspråk på att sitta inne med lösningar på alla problem. Vi ser där möjligen ett uttryck för Folkpartiets kris mer än för Sveriges kris. Lars Tobisson började sitt anförande med att säga - jag kan knyta an till den retoriska finessen - att det för ett år sedan rådde optimism och framtidstro i Sverige. Han åberopade några SCB-mätningar om hushållens uppfattning om den ekonomiska utvecklingen. För ett år sedan började räntorna klättra uppåt, Lars Tobisson. För ett år sedan hade vi en regering som hade abdikerat. För ett år sedan hade vi en regering som sysslade med brofrågan. Den ekonomiska politiken havererade någonstans ute i Öresund. Det känner vi till. Jag vill inte riva i det. Men tror moderaterna att de, med det ansvar de har för det moras vi nu sitter i, bara kan skaka av sig efter fem månader och gå vidare i våldsam attack på den regering som nu försöker ta oss ur krisen genom att höja skatter och spara på ett sätt som saknar motstycke i omfattning i Europa? Om Lars Tobisson tror att de skall få en så lätt resa i detta nationella krisläge och använda valutaoro och ränteoro för den typen av billig partipolitisk retorik, då skall han veta att socialdemokratin kommer att säga ifrån. Vi torkar inte på oss den smet Folkpartiet och Moderaterna kokade ihop i regeringsställning. Vi lämnar den åt sidan. Däremot vill jag ge ett handslag till Per-Ola Eriksson, Mats Odell, Roy Ottosson och Lönnroth för debattinlägg på förmiddagen som visar att det finns fler partier vid sidan om socialdemokratin som i detta krisläge är beredda att sätta nationens intressen före partiets. Jag var tyvärr ute när Odell levererade vänligheterna om min person. Låt mig kvittera dem genom att säga att jag sätter stort värde på Mats Odell som debattör. Låt oss mötas också i en praktisk konkret politisk gärning, där vi försöker att ta ansvar för hur vi skall hantera det statsfinansiella läget. Ser man på finansutskottets betänkande är det en sak som slår en. Det är därför jag pekar på vikten av detta handslag. Det är att det nav som svensk politik snurrar omkring är socialdemokratin. Titta exempelvis på oppositionens olika skatteförslag. Jag recenserar dem inte. Jag lämnar det åt sidan. Jag bara konstaterar att den opposition som är företrädd i riksdagen vad gäller ena halvan av den ekonomiska politiken - skattepolitiken - levererar olika förslag för åren framöver. De spänner över skattehöjningar på i storleksordningen 9 miljarder mer än i regeringens förslag - Vänsterpartiet - 4 miljarder mer - Centerpartiet - och ända ned till 44 miljarder i skattesänkningar - Moderaterna. Tittar man på den gamla fyrklöverregeringen ser man att spännvidden är mellan 4 miljarder mer än regeringen och 44 miljarder mindre än regeringen. Det är nästan 50 miljarder i spännvidd. En sådan skattepolitik kommer aldrig att vara grunden för en ekonomisk politik som tar landet ur den ekonomiska krisen. Socialdemokratin kan däremot samverka över blockgränsen, med Vänsterpartiet och med Miljöpartiet för att genomföra de åtgärder som är nödvändiga för att ta landet ur krisen. Finansutskottets betänkande är i den meningen ett slags facit eller bokslut över en havererad epok. Man försökte naturligtvis åstadkomma någonting med fyrpartisamarbetet, men resultatet blev förskräckande. Nu går vi vidare. Jag har hela tiden gjort oerhört klart att det som sägs från regeringens sida och från finansministerns sida också skall levereras. Om vi ställer ut beska besked om ytterligare besparingar skall förslagen till riksdagen. De skall till riksdagen på ett sådant sätt att man kan anta att de går igenom riksdagen. Ställer vi ut besked om ytterligare skattehöjningar skall förslagen till riksdagen, och de skall igenom riksdagen. Det är slut på den tid då den ekonomiska politiken reducerades till program och planer. Det är allvar nu. Vi har sagt vad vi skall göra. Jag har hela tiden, med regeringen bakom mig, gått med de förslagen till riksdagen - inte ett kommatecken mer eller mindre. Det är en trovärdighetsfråga gentemot en marknad som under de senare åren har vant sig vid en regering i Sverige som haft lättare att formulera planer och bedriva seminarieövningar än att hantera statsfinanserna. Först var det den ekonomisk-politiska propositionen i höstas: 56 miljarder i saldoförbättringar. Sedan var det EU-finansieringen. Sedan var det budgetpropositionen, och nu kommer kompletteringspropositionen. Däremellan ligger och har legat en utomordentligt hög beredskap att närhelst så behövs gå till riksdagen med ytterligare förslag om det handlar om att rädda statsfinanserna och därmed grunden för välfärdssamhället. Nu kommer KP. I kompletteringspropositionen kommer följande besked att ges: Vi kommer sist och slutligt, en gång för alla att återigen klara ut hur RAS skall finansieras. Jag håller med Roy Ottosson som ganska tydligt pekade på den exploatering som har skett av RAS-förslaget i den partipolitiska debatten. Det har framför allt gällt att förslaget inte skulle vara finansierat. RAS ligger till alla delar inne i det budgetsaldo som har redovisats. Alla utgifter för RAS finns med. Däremot har jag sagt att vi skall se till så att vi skaffar oss de engångsinkomster som RAS engångsutgifter motsvarar. De inkomsterna skall redovisas senast i kompletteringspropositionen. Vi kommer att redovisa de inkomsterna. Jag kan avslöja för kammaren vad det kommer att handla om: Vi har gjort ställningstagandet i regeringen att Nordbanken skall säljas ut. För de aktierna kommer vi gott och väl att få de intäkter som behövs under det budgetår som RAS verkar utgiftsmässigt, och mer därtill. Till skillnad från andra partier här i kammaren har regeringen i sitt budgetalternativ inte en enda krona upptagen för privatiseringar under 1995/96. Vi binder oss inte vid den pålen. Däremot kan vi tänka oss att privatisera när vi tycker att det är rätt utifrån andra utgångspunkter. Vi har gjort det ställningstagandet vad gäller Nordbanken. Vi vet att det ger intäkter till statskassan som långt, långt överstiger de kostnader som finns för RAS. Diskussionen är påhittad. Den har varit ett sätt att komma åt regeringen och inte minst arbetsmarknadsministern. Idén bakom RAS är att vi skall göra det lätt för dem som vill expandera att anställa en arbetslös i en uppåtgående konjunktur. Vi skall motverka en situation då människor som vill anställa går till grannföretaget och tar en som redan har jobb. Vi vill motverka den typen av löneinflation i en uppåtgående konjunktur. Det finns goda realekonomiska argument för detta. Men förslaget har blivit ett slagträ. Det har blivit ett slagträ just därför att det var omkring detta förslag man kunde ena sig på den borgerliga kanten. Det var där man hittade något litet utrymme att åtminstone tillfälligt skaffa sig andrum statsfinansiellt. RAS ligger fast. RAS kommer att vara ett viktigt inslag i arbetet för att underlätta en expansion i denna konjunkturfas. RAS skall icke påverka upplåningsbehovet. Det deklarerades redan vid det tillfälle då förslaget presenterades i januari månad 1995. Vi kommer också i kompletteringspropositionen att klara ut den kommunala ekonomin. Vi har utjämningsfrågorna. Det är stora och svåra frågor. Vi har frågan om det skattefinansierade och statsfinansiella utrymmet för kommunerna. Vi har kommunernas momsfrågor, och vi har också i det sammanhanget att diskutera hur egenavgifter påverkar skattebasen i kommunerna och i vilken utsträckning vi har råd att kompensera för detta med statsmedel. Vi kommer i KP:n också att se till så att de tapp som har gjorts i riksdagens behandling av budgetpropositionen - jag tänker på den jordbrukspolitiska uppgörelsen - finansieras. De skall inte finansieras med skattehöjningar. Det är en uppgörelse vi har med Centerpartiet. Det är en uppgörelse som jag sätter värde på, och som jag förutsätter kommer att hålla hela vägen fram. Det går inte att låna sig fram för att bedriva ens en jordbrukspolitik. Vi kommer också i KP:n att redovisa de utestående frågor som finns vad gäller EU-finansieringen och de miljarder som skall täckas upp. Kompletteringspropositionen blir på så sätt ytterligare ett viktigt steg för regeringen i arbetet med att hantera det statsfinansiella förfallet. Vi agerar lugnt, sakligt och målmedvetet. Vi gör det utifrån en utstakad kurs - en stadig kurs. Vi kan trots detta vara tvungna att göra någonting mer. Det utesluter jag inte. Men att börja svaja och redan 20 minuter efter det att börser och valutamarknader har öppnat en morgon vara beredda att säga vad som krävs är inte seriöst, kammarledamöter. Nu är läget så farligt och så besvärligt att de som finns runt omkring oss skall veta vad vi har bestämt att vi skall göra, och att det ligger fast. Om någonting krävs därutöver finns det beredskap för att göra detta. Vi skall inte måla in oss i ett hörn och säga att det krävs 15, 20, 30 eller 40 miljarder för en viss period. Det blir omedelbart självuppfyllande. Beskedet till omgivningen är att det finns en regering och en riksdagsmajoritet som har fått mandatet av svenska folket att hantera statsfinanserna för att klara just frågan om långsiktig nationell bestämmanderätt. Det är vad det handlar om, att inte låta makten gå från de folkvalda organen ut till marknadens slutna rum, att göra sig fri från skuld. Den som är satt i skuld är icke fri. Det mandatet begärde vi i valrörelsen. Det fick vi. Vi kommer att utnyttja det mandatet. Det finns i det sammanhanget ingen alternativ lösning. Låt mig konstatera att den politiken fortsatt kommer att utgå från en rättvis fördelning. En rättvis fördelning är en grundförutsättning för att få en folklig uppslutning omkring en sanering av statsfinanserna. Kanske är det just den rättvisa fördelningspolitiken som skär in i Sveriges riksdag, där vi nu ser splittringen i den gamla fyrklövern. Hur som helst, den politik som skall föras framöver kommer att utgå från denna fasta förutsättning. Herr talman! Jag började med att säga att vi har en farlig situation. Vi har nu på förmiddagen sett fortsatt valutaoro och räntestegringar i Europa. Låt mig sluta med att göra ett positivt konstaterande. Efter dagens debatt, efter det vi har sett under hösten i riksdagen, behöver ingen sväva i tvivelsmål om att det finns en riksdagsmajoritet för att vidta nödvändiga åtgärder. Det är ett utomordentligt gott besked till vår omvärld, någonting som skiljer ut Sverige och vårt politiska system från andra länder som inte har orkat ta i sin skuld och underskottssituation. Herr talman! Jag kan inte yrka bifall till finansutskottets hemställan. Det skall andra göra. Hade jag kunnat skulle jag ha gjort det. Det är på sitt sätt ytterligare en sten i det mödosamma bygge som vi nu är inne i och som handlar om att åter bygga våra statsfinanser starka.

Herr talman! Jag skall börja med att tacka finansministern för en del besked. För det första tycker jag att det är positivt att finansministern förhåller sig kallsinnig till de panikartade utspelen kring de senaste dagarnas valutaoro. Jag tycker också att det är positivt att finansministern vill ha en bred samverkan till vänster. Vi har ibland i Vänsterpartiet känt det litet som att det har funnits en tvekan inför alla dessa skämtteckningar där man målar ut det som att socialdemokraterna har fastnat i Gudrun Schymans vänsterbur. Det är inte så. Vi har deltagit i konstruktiva uppgörelser och påverkat politiken. Tyvärr kan jag inte hävda att det är vi som har kunnat sätta huvudprägeln på denna politik. Det hindrar dock inte att vi fortsätter att kritisera den otillräckliga fördelningsprofilen i regeringens politik. Jag skulle med några ord vilja ta upp RAS och försäljningen av Nordbanken. Den kritik som vi riktar mot RAS för dess ineffektivitet är i princip samma typ av kritik som exempelvis LO och fackföreningsrörelsen har riktat mot förslaget. Göran Persson kan inte rimligen hävda att det är något slags politisk kritik med borgerligt ideologiska förtecken som kommer från LO eller Vänsterpartiet. Det är en saklig kritik. Jag vågar t.o.m. påstå att jag tror att Göran Persson själv har ganska stor förståelse för denna kritik. Man har nu bundit sig för detta förslag av alla möjliga skäl, och då är det svårt att backa. Att sälja en bank betyder inte att man kan finansiera andra saker. Det betyder att man byter ut inkomster från utdelningar från Nordbankens vinster mot ränteinkomster från de pengar som man får in genom försäljningen. Det är ingen finansieringsåtgärd att sälja ut statliga tillgångar. Jag tror att man kan hitta gott om gamla socialdemokratiska citat som visar att det är på det sättet. Till sist säger Göran Persson att han inte vill vara med om dessa vidlyftiga förslag om att vara med och släcka världsbranden. Vi som hävdar att Sverige skall driva detta har inte någon övertro på att det kan ha effekt på kort sikt. Det har vi inte. Men alla Riksbanksekonomer och Riksbankschefen, för övrigt f.d. moderat politiker, som står tryggt till höger om Lars Tobisson, avvisar varje form av åtgärd som t.ex. en valutaskatt. Jag är besviken på att Göran Persson så godtroget godtar dessa argument.
Herr talman! Godtroget eller icke - jag kan inte, som Lönnroth, fly från vardagsarbetet och det oerhört tunga och besvärliga när det gäller att hantera de löpande underskotten. Det är klart att det vore roligare att sätta sig någonstans med en flaska rödvin och Johan Lönnroth och diskutera hur man skall lägga en omsättningsskatt på den internationella derivathandeln. Men det är inte riktigt det som en finansminister kan ägna sig åt just nu. Lönnroth kan det möjligen. Jag kan det inte. Det innebär inte att jag inte tycker att det vi upplever är stötande och att det rimligen bör stå högt upp på internationella foras dagordning. Jag kan, till skillnad från Lönnroth, åka till det kanske mest kraftfulla politiska uttryck vi har fått tillgång till under senare år, den europeiska unionen, och där, med det självförtroende som en positiv inställning till medlemskapet representerar, ta upp denna debatt. Där skiljer vi oss faktiskt åt. Det är alltid lätt att kritisera. Jag sätter värde på det stöd Vänsterpartiet har gett till en del av våra förslag under hösten och förvintern. Men visst ser man tendenser till att det har varit lättare för Vänsterpartiet att vara med på skattehöjningar än på besparingar. Skattehöjningar är väl Vänsterpartiets bästa gren. Besparingar är kanske inte den mest framstående. När vi kommer till den punkten börjar det fladdra litet. Då är det bekvämare för Lönnroth och andra att ge sig ut i en diskussion om hur man skall hantera den stora världsekonomin. Men det är en flykt, bort från ansvar och från det nödvändiga arbete vi mycket väl kan ha framför oss att föreslå mer och ytterligare i form av statsfinansiell sanering. Om inte Vänsterpartiet tar sig samman litet och börjar vara med också på besparingarna återfaller man bara i det gamla beteendet, att ha lätt att säga ja till skattehöjningar.
Herr talman! Nu råkar det vara så att jag inte gillar rödvin. Jag har aldrig druckit det. Som Göran Persson minns träffades vi en gång i höstas och drack pilsner ihop. Om det nu är litet högre status i att dricka pilsner hos finansministern, då säger vi väl det. För min del lägger jag inte så mycket klassynpunkter på vilken ölsort man dricker, men, strunt samma. Jag begär inte att Göran Persson skall ägna många minuter åt detta med valutaskatter. Det är inte heller något akut. Vi måste diskutera konkreta och tunga åtgärder, både skatteförändringar och besparingar. Vi darrar inte det minsta, Göran Persson. Vi sitter med i arbetsgruppen och diskuterar sänkt barnbidrag, trots att vi tycker att det är tungt att diskutera besparingar på barnbidraget när vi nu öser ut dessa miljarder till ett ineffektivt RAS-system. Det är riktigt att det är tufft. Men vi håller fast. Under senare tid har det däremot varit litet svårt att få besked från regeringen om man är villig att hålla fast vid vänsterkursen. Den Stora-chef som uppträdde i TV i morse uttalade sig oerhört kraftfullt om att det skulle skäras ner på allting mellan himmel och jord. Han sitter faktiskt i regeringens näringslivsråd. Vi har nog uppfattat det som att man nu har skakat litet inför denna massiva kritik från storfinansen och högern, som naturligtvis inte gillar den vänsterkurs som vi gemensamt försökte utforma i höstas. Återigen, Göran Persson: Jag tror att vi skall klara detta. Vi skall kunna sätta oss ihop och gärna ta med Centerpartiet och Miljöpartiet. Men fladdra inte ut för långt åt höger!
Herr talman! Det är möjligt att det var ovant för Lönnroth, men det var faktiskt lättöl vi drack och inte pilsner. Om vi nu tittar på diskussionen om höger och vänstervridning ser jag inget viktigare vänsterprojekt för Sverige och Sveriges riksdag än att ta greppet över statsfinanserna. Allt vi vill göra i form av utjämning mellan olika grupper i samhället - bra pensioner, bra vård, bra utbildning - är beroende av att vi har grepp över statsfinanserna. För en demokratisk vänster, för en socialdemokrati, är därför ordningen i statsfinanserna överordnad. Vi måste få ordning i statsfinanserna, annars klarar vi inte ambitionen i välfärdspolitiken. Sedan är ordningen i statsfinanserna kopplad till våra förutsättningar och möjligheter att få fler människor att delta i produktionen, att knäcka massarbetslösheten, som har byggts upp under senare år. Det är den andra sidan av politiken. Detta måste samverka. Det är en mycket mödosam väg. Vi kommer att få genomföra besparingar och kanske en och annan skatteförändring till. Det kommer inte att vara lätt att fatta något av besluten, men det måste göras. Om vi inte gör det vrids allt ur händerna på oss, och då är välfärdspolitiken i grunden hotad. Det finns alltså ingen viktigare uppgift för en socialdemokrat än att just nu se till att vi får greppet om det som är verktyget i samhällsbygget och i statsfinanserna. Det är vad det handlar om.

Fru talman! Finansministern var glad över bifallet i finansutskottets betänkande till regeringens politik. Han låtsas dock inte om att detta betänkande har havererat redan innan det antas av riksdagen, på grund av de ändrade förutsättningarna. Detta river bort grunden för den politik som även regeringen har formulerat. Det var inte många besked vi fick. De inskränker sig till att man hoppas kunna få fram pengar när man säljer Nordbanken någon gång i en obestämd framtid. Det imponerar inte på någon. Finansministern hänvisar till att man skall återkomma i kompletteringspropositionen. Som jag sade tidigare, kommer vid det laget utgiftsbesluten för 18 månader framåt redan att vara fattade. Om man inte skall ta till skattehöjningar, vilket alltid brukar vara lättast för socialister, återstår att dra ned på bidragen till kommunerna - det blir inte lätt i den här situationen - eller att ytterligare skära i socialförsäkringarna. Kan Göran Persson beskriva hur han tänker lägga upp en sådan kompletteringsproposition? Det kommer ändå inte att räcka med att vänta på kompletteringspropositionen. Redan om några veckor skall konvergensprogrammet tas fram, och där måste det visas hur man faktiskt hejdar statsskuldökningen och snabbt bringar ned den, med de nya förutsättningar som föreligger. Jag har, fru talman, under en tid haft samtal med företrädare för ratinginstitut. Finansministern kommer nu att säga: Aha! Han har väl suttit och talat illa om Sverige, och det är därför som det går så illa som det gör! Nej, det har jag inte behövt göra, därför att man har redan vetat precis vad som gäller. Vad de har frågat mig är detta: Hur kan Socialdemokraterna tro att man kan råda bot på problemen genom att höja skatter och återreglera? Det är inte min sak, men jag har försökt förklara det med att det finns en nostalgisk förkärlek för den svenska modellen, att kanslihushögern har försvunnit osv. De har bara skakat misstroget på huvudet och sagt: "Det kan inte vara sant; de kan ju inte tro att de kan upphäva lagarna." Det är detta som ligger bakom den misstro som nu råder. Jag vet att IMF:s chef är här i dag och skall träffa statsministern kl. 14.30. Det är ett sällsynt besök. Jag känner till den kritik som har riktats från IMF mot svensk politik. Jag hoppas att Göran Persson kan vara med och hjälpa Ingvar Carlsson - jag tror att det kommer att behövas - att förstå vilken situation Sverige befinner sig i och vilka insatser som kommer att behöva göras. Såvitt jag förstod, kunde Göran Persson inte hitta någon enda väg ut ur eländet. Det finns en väg ut ur eländet, och den finns i den politik som återges i den moderata reservationen.
Fru talman! Den moderata reservationen är prövad, vägd och befunnen för lätt. Det var ju moraset av nyliberala tankar som ledde oss in i krisen. Det är också politik, Lars Tobisson. När man hör Tobisson berätta om sina kontakter med utländska ratinginstitut blir man allt annat än lugn. En tradition som Moderaterna tycks ha utvecklat är ju att i utlandet sprida en beskrivning av Sverige som inte ger rättvisa åt vårt fina land. Jag hörde Tobisson i någon av replikerna tidigare åberopa en artikel i Wall Street Journal. Han läste, uppenbarligen med välbehag, in till kammarens protokoll att en analytiker hade påstått att situationen i Mexico kunde jämföras med Sveriges situation. När man har den typen av referensramar och den typen av beteende, är det inte ett uttryck för ett nationellt ansvar. När jag såg Tobissons mottagande av depescherna om ränteuppgången här på förmiddagen tyckte jag att det fanns något slags triumf i beteendet. Förstår inte Moderaterna och Lars Tobisson att just den typen av beteende i ett nationellt krisläge underblåser intrycket av splittring och spänning? Är det inte dags också för Moderaterna att samverka och ge en rättvis bild av Sverige?
Fru talman! Ni socialdemokrater brukar ju visa intresse för den affärsrörelse som min familj driver. Var och en som vet vad den går ut på måste inse att jag inte med glädje kan se att räntorna i landet stiger, inte från någon synpunkt. Den saken är helt klar. Det här handlar väldigt mycket om trovärdighet. Jag tycker inte att Göran Persson med sitt anförande, som ansvarig finansminister, i dag har ingjutit trovärdighet beträffande regeringens ekonomiska politik. Han har blåst upp sig, talat långsamt och värdigt, tagit av sig glasögonen. Men han har inte gett besked om hur det här skall göras. När man talar med utländska bedömare står det klart att det inte är med höjda skatter som vi reder ut våra problem och inte med återregleringar. Det är inte med samarbete med Vänstern, med före detta kommunister, som man skapar tilltro till våra möjligheter att sanera statsfinanserna och hålla nere inflationen. Det rör sig om verklighetsflykt, när vi får höra att det t.o.m. kan tänkas att man lägger en omsättningsskatt på valutatransaktioner. Om man kan vara med i sådana sammanhang och diskutera, förstår jag att man inte kommer någon vart. Jag ställde tidigare en fråga till Göran Persson, hur han skall få fram jobben. Vi har sagt att det inte finns utrymme i den offentliga sektorn, av finansieringsskäl. Industrin skall naturligtvis växa, men det blir inte flera jobb, utan de försvinner ofta. Byggsektorn kommer inte att vara expansiv. Då är det den privata tjänstesektorn. Den vänder sig till en del till företagen, men det är avknoppningar från industrin. Där finns det inte heller så stort expansionsutrymme. Det är naturligtvis fråga om tjänster riktade mot hushållen. Men Göran Persson har sagt att han av ideologiska skäl utesluter att man skall göra någonting för att se till att de många jobb som finns i hemmen - på bilar och andra saker som människor kan behöva få omsedda - skall ske på den vita marknaden. De får göras svart, i egen regi eller inte göras alls, vilket är den vanliga bilden. Kan Göran Persson förklara hur ni under sådana förutsättningar skall få fram de jobb som behövs för att svensk ekonomi skall komma i gång och arbetslösheten minska?
Fru talman! Lars Tobisson försökte göra en karikatyr av min person. Trots detta tar jag av mig glasögonen. Det är möjligt att Tobisson har argumentnöd. Men varför reagerar han inte mot mitt våldsamma angrepp på er moderater för er utlandsbild av Sverige? Varför tiger ni när det angreppet kommer här i kammaren? Varför går ni undan? Tror Lars Tobisson att ens er egen valmanskår tycker att det är ett nationellt ansvarstagande i ett krisläge att stå här i kammaren och jämföra Sveriges politiska system med Italiens? Lars Tobisson och Moderaterna har försatt sig själva i ett läge där de faktiskt står utanför möjligheten att påverka den praktiska politiken. När dollarkursen i natt förändrades gentemot yenen, är lösningen på den världsbranden plötsligt att vi skall ta fram det som svenska folket avvisade i valet. Lars Tobisson får finna sig i att Moderaterna, efter ett sällsynt misslyckat regeringsinnehav, fick respass av svenska folket. Den politik de använder kommer inte att duga för att sanera statsfinanserna. Det måste bygga på rättvis fördelning. Det finns inte heller något parlamentariskt stöd för Det som de levererar är av sådant slag att man möjligen har uppslutning kring det i den egna riksdagsgruppen. Längre än så kommer de inte. Vi kommer aldrig att kunna sanera statsfinanserna i Sverige om vi bryter mot den tradition i Sverige som kanske inte Moody ́s och Standard & Poor ́s riktigt har förstått men som vi självklart skall diskutera med dem. Det är den tradition som finns djupt inne i Centerpartiet, i vissa delar av socialliberalt engagemang, i vissa delar av den kulturkonservatism som kds av och till utstrålar, i Vänsterpartiet och i Miljöpartiet. Det är den stämning och den kraft som socialdemokratins fördelningspolitiska ideal representerar. Det går långt in i andra partier. Detta är den svenska traditionen, och det är den vi måste bygga på om vi framgångsrikt skall klara att sanera statsfinanserna.
Fru talman! För en gångs skull var Göran Persson alldeles tomhänt. Han hade ingenting att säga. Det var förvånande.

Frågan är egentligen: Hur långt måste kronan falla, hur långt måste räntorna stiga innan Göran Persson har någonting att säga, utom att han skall sälja Nordbanken? Det visste vi förut. Det som sades i övrigt var egentligen bara att det finns en hög beredskap. Det var ungefär detsamma som Jan Bergqvist sade, nämligen att regeringen och finansutskottets ordförande följer utvecklingen noga. Det skulle bara fattas annat! Det är ju för sjutton ert jobb att göra det! Men det som är ännu mer oroande än att socialdemokraterna inte har någonting konkret att säga i dag är att den beredskap som man tydligen har för framtiden - när det har hänt ännu läskigare saker med räntor och växelkurs, när ännu mer i den svenska ekonomin har hunnit bli förstört - går ut på att göra ungefär samma sak som det man redan har gjort; det skall passa in i den strategi som man redan har valt. Man skall fortsätta att höja skatter tillsammans med Vänsterpartiet, man skall fortsätta att förstöra strukturella reformer tillsammans med Vänsterpartiet. Jag måste faktiskt be Göran Persson att ta litet mera allvarligt på dagens situation. Jag tror att det enda sättet att komma över de här problemen är en kombination av en politisk och en ekonomisk förtroendechock. En sådan åstadkommer man inte på det sättet som Göran Persson har givit på hand.
Fru talman! Jag tycker att Anne Wibble agerar mycket märkligt. I mitt anförande riktade jag hård kritik mot Anne Wibbles sätt att bete sig i den här debatten. Det hade väl varit klädsamt om den första repliken hade använts för att bemöta den kritiken. Eller har Anne Wibble inte någonting att säga till sitt försvar? Det är märkligt att ni kan stå här i kammaren och tala om den förtroendechock som har drabbat svensk ekonomi och göra det till något slags debattmässig poäng till fördel för Folkpartiet och Anne Wibble, den finansminister och därmed sorgligt nog också det parti som mer än något annat är förknippat med statsskuldens förbannelse. Om det existerar en förtroendechock är den helt och hållet kopplad till den fundamentala situationen i de svenska statsfinanserna, och någon person som bär större personligt ansvar för detta än Anne Wibble är det svårt att finna. Anne Wibbles beteende som ekonomisk politiker blir inte särskilt mycket mer imponerande när hon kräver att landets finansminister i kammaren skall tala om, vid vilken räntenivå och vid vilken valutakurs regeringen tänker lägga fram nya förslag. Förstår Anne Wibble vad hon då säger? Varför skall jag här i kammaren berätta hur jag ser på valutakursens utveckling vid ett visst krontal i förhållande till ecun och därmed annonsera ytterligare åtgärder? Förstår inte Anne Wibble att ett sådant agerande av en finansminister omedelbart skulle medföra risk för spekulation och utsatthet? Den typen av bristande omdöme var i själva verket en av förklaringarna till att vi hamnade där vi hamnade.
Fru talman! Det är genom att göra som Göran Persson nu gör som han skapar precis de problem som han själv varnar för. Han vill inte ge något som helst lugnande budskap om politikens inriktning och inte säga någonting om behovet av att ompröva en del felaktiga saker eller insikten om att man måste göra det men att man kanske kan återkomma senare, i kompletteringspropositionen eller liknande. Det är just genom att bete sig så som Göran Persson själv ökar misstron och riskerar att åstadkomma en fortsatt försvagning av både växelkurs och ränteutveckling. Det är djupt beklämmande, tycker jag. Jag visste naturligtvis att Göran Persson skulle försöka skylla ifrån sig alla problem på den förra regeringen och mig i synnerhet. Jag vill då bara i all blygsamhet påminna Göran Persson om att Jan Bergqvist för en timme sedan - Göran Persson satt här i kammaren då - sade att den socialdemokratiska politiken, om den skulle ha genomförts, hade inneburit lägre moms och mera lån. Det hade betytt att vi skulle ha haft ett större underskott och en ännu större statsskuld. Det förflutna tror jag alltså att Göran Persson med fördel kan lämna därhän i debatterna framöver. Det som nu har drabbat Sverige är en förtroendekris. Jag tror att det är bra om finansministern skiljer mellan förtroendekris och förtroendechock. En förtroendekris är ingenting bra - den skadar Sverige och förstör de positiva inslag som finns. Vad vi behöver är en förtroendechock med insikt hos socialdemokratin om att både den politiska och den ekonomiska väg som man har slagit in på är felaktig och leder till färre jobb, sämre välfärd, försvagad levnadsstandard och en allmänt svårare situation för medborgarna i Sverige. I slutändan befarar jag att detta kommer att göra människor mycket missnöjda, fru talman, eftersom socialdemokraterna har lovat någonting helt annat. Blir det ingenting av det får man ett demokratiskt trovärdighetsproblem.
Fru talman! Anne Wibble tycker att vi skall lämna det förflutna därhän. Ja, det var inte jag som började den diskussionen. Det var faktiskt Anne Wibble som från talarstolen i magistrala ordalag berättade hur saker och ting skulle skötas och borde ha skötts. Då hade jag fräckheten att erinra om att hon så sent som för fem månader sedan hade möjlighet att göra exakt vad hon tyckte att man borde göra. Jag förstår att Anne Wibble tycker att vi skall lämna det förflutna därhän. Jag vill inte gräva i det i dag - låt oss bara konstatera att Folkpartiet på den punkten naturligtvis har en kvarnsten att släpa på under mycket, mycket lång tid framöver. Socialdemokratin har alltid vinnlagt sig om starka statsfinanser. Jag vill inte vara en finansminister i en annan socialdemokratisk tradition än den som Per Allan Larsson har arbetat i och som innebär ett ansvarstagande för statsfinanserna. Det finns ingenting i vår historia eller i vårt agerande som skulle ge underlag för den typ av svepande påståenden som Anne Wibble gör om vår oförmåga att hantera statsfinanserna. Tittar man bakåt skall man finna att vi aldrig har administrerat en situation där underskotten har vuxit ifrån politisk kontroll. Men det har skett vid två tillfällen i Sverige, med undantag för perioden under världskriget; det skedde under perioden 1976-1982, och det har skett under perioden 1991-1994. Sedan får vem som helst dra vilka slutsatser han eller hon vill. Jag tycker också att Anne Wibble är litet oförsiktig när hon säger att jag inte har haft några besked att lämna. Jag har haft ett mycket viktigt besked att lämna, och det är att regeringen inte tänker åse att dagens turbulenta situation blir ett bestående handikapp för den svenska ekonomin. Är det så att vi måste agera så kommer vi att agera. Efter de besked som har lämnats här i kammaren kan jag bara konstatera att det i så fall finns ett brett parlamentariskt stöd för det, och det är bra.
Fru talman! Jag vill först tacka Göran Persson för att han nu äntligen har låtit täckelset falla när det gäller hur RAS-projektet skall finansieras. Det är alltså statlig egendom, nämligen en bank, som skall säljas ut. Jag har här i min hand riksdagens protokoll från den 10 januari, när Göran Persson höll vad jag kallar ett briljant anförande. Då sade han: "Den som tvingas låna för sin löpande konsumtion - är icke fri i förhållande till banken." Detta får vi nu alltså omtolka. Vi skall nu skaffa pengar till vår löpande konsumtion genom att sälja banken. Det är en annan innebörd av detta uttalande, och jag tror att alla inser att detta inte är någon solid och hållbar lösning för att finansiera ens den typ av utgifter som det här är fråga om. Det är också bra att Göran Persson har en konstruktiv hållning till breda lösningar på de problem som landet står inför. Men jag tycker att han i sin analys glider litet väl summariskt över det som hände perioden september 1991-oktober 1994. Jag pekade i mitt anförande på att svensk ekonomi under 30 år har gått oerhört kraftfullt bakåt. Jag pekade på bristerna i den långsiktiga utvecklingskraften för svensk ekonomi och att nu faktiskt bara ett fåtal länder, bl.a. Turkiet, Grekland, Portugal, Irland, Spanien, Finland och Nya Zeeland, har en sämre ekonomi än Sverige har, från att ha varit det tredje rikaste landet. Jag måste fråga Göran Persson om han inte ser ett bekymmer i Sveriges långsiktigt sviktande utvecklingskraft. De återställare han genomför tillsammans med Gudrun Schyman och Johan Lönnroth är ju totala misslyckanden. Göran Persson håller på att bli av både med ekonomins utvecklingskraft, vilket vi ser tydligt i dessa dagar, och med sina egna väljare, som flyr över till hans samarbetspartner, som har gett honom en Judaskyss. Passa också på att förklara det här med återställare för Johan Lönnroth! Han hade en ganska idyllisk uppfattning om dem - han ville tolka det positivt. Han håller inte reda på klasserna här! Passa alltså på att förklara vad en återställare är - det är något mycket negativt, och det har det också varit för svensk ekonomi.
Fru talman! Jag tror nog att Jan Bergqvist redan har svarat på resonemanget om tillväxt och tillväxtkraft, Mats Odell. Jag kan väl bara konstatera att vi har haft varierande tillväxtsiffror under åren. Av statistiken framgår att de år med verkligt usel tillväxt har varit de perioder då Mats Odell närstående direkt har kunnat påverka regeringspolitiken. De perioder under de senaste 30 åren då vi har legat över OECD:s snitt har inträffat när socialdemokratin har regerat. Det partipolitiska inslaget i diskussionen kan vi faktiskt lägga åt sidan. Däremot kan man fundera över vad det beror på att Sverige har haft en tillväxt som inte är så kraftig som vi har önskat att den skulle vara. Jag tror att det i Långtidsutredningen finns en hel del resonemang att fundera över. Inte minst tror jag att demografiska faktorer är en orsak till att vi har haft en broms på tillväxten. Vi har tagit på oss kostnaden för en åldrande befolkning tidigare än vad exempelvis omvärlden har gjort. Man skall nog inte vara så tvärsäker och bara på grund av siffrorna säga att om en annan politik hade bedrivits hade allt sett annorlunda ut. Mats Odell kan inte göra någon partipolitisk poäng genom att åberopa tillväxtsiffror. Katastrofen har inträffat under den senaste treårsperioden och under en sexårsperiod i slutet av 70-talet och början av 80-talet. Mats Odell kan inte heller ta någon poäng genom att kritisera finansieringen av RAS. Mats Odell levererar själv ett budgetalternativ som bygger på ränteinkomster från privatiseringar i storleksordningen tio miljarder kronor varje år. I den meningen har kds faktiskt använt samma typ av finansiering. Men det är väl kanske inte lika partipolitiskt elegant att åberopa det i debatten. Så är faktiskt sakförhållandet.
Fru talman! Jag försökte faktiskt inte göra en partipolitisk poäng med anledning av tillväxtsiffrorna. Jag frågade finansministern om han inte tyckte att detta var någonting som det var värt att ta tag i bortom budgetsaneringen. Jag menar nämligen att de åtgärder som fyrpartiregeringen genomförde byggde på den här långsiktigt svaga tillväxtkraften i svensk ekonomi. Vi genomförde ett antal strukturreformer som förbättrade svensk ekonomis förutsättningar för att skapa en uthållig tillväxt och för att hävda sysselsättning och välfärd. Men - och i det avseendet håller jag med Göran Persson - den politiken kopplas på ett olyckligt sätt samman med effekterna av den mycket djupa lågkonjunktur som Sverige och en stor del av industriländerna hamnade i under den här perioden. Då tycker jag att det är litet förmätet att säga att den politiken är prövad och att den misslyckades. Låt oss sortera ut vad som var konjunkturnedgång, vad som var åtgärder som berodde på andra faktorer i omvärlden. Kasta inte ut det barn med badvattnet som finns i ett konstruktivt samtal om de åtgärder som skulle kunna förbättra svensk ekonomis långsiktiga utvecklingskraft.
Fru talman! Den typen av diskussion för jag gärna med Mats Odell. Den är viktig, och vi har alla anledning att försöka söka en sanning i den diskussionen. Jag menar att den strukturella frågan i svensk ekonomi i dag är ganska enkel att beskriva. Det är den enorma obalansen mellan privat och offentlig konsumtion. De enorma underskotten i den offentliga ekonomin är det viktigaste problemet. Kan man inte hantera det, lösa det problemet och visa att man har det greppet blir genast väldigt mycket av diskussionen om andra strukturella frågeställningar i ekonomin ett sätt egentligen att fly bort ifrån den verkligt svåra frågan, nämligen hur man skall hantera statsfinanserna. Jag tycker att vi i den här kammaren gemensamt bör kvalificera oss för den typ av diskussion som Mats Odell vill ha genom att visa att man kan ta ett ansvar för det som faktiskt är de sunda statsfinanserna. Jag är optimistisk. Det kommer vi att kunna göra. Låt oss därefter föra det resonemang som Mats Odell har tagit upp. Jag ser fram emot en sådan diskussion.
Fru talman! När jag hörde replikväxlingen mellan Anne Wibble och Göran Persson undrade jag om det var ett finansministerbråk eller om flera får delta. Det skulle i och för sig vara intressant att gå tillbaka i tiden drygt ett och ett halvt år eller åtminstone till sommaren 1994. Göran Persson säger nu att läget är allvarligt och farligt. Jag erinrar om att i juli 1994 hade vi också en viss försvagning av kronkursen. Då sade jag att det gäller att ha is i magen. Jag fick kritik av Göran Persson för det uttrycket. Nu verkar det som om Göran Persson i dag använder samma metod - att vänta och se. Vi sitter nu inte på någon bio där man kan se händelseutvecklingen på skärmar. Den är negativ och allvarlig. Jag tror att det är viktigt att vi så fort som möjligt - senast i samband med finansutskottets behandling av regeringens konvergensprogram - kan ge signaler om vad som behöver göras. Det som var fel 1994 tycks vara rätt nu. Jag kan bara konstatera att sommaren 1994 hade vi inte tillnärmelsevis samma försvagning av kronkursen som nu. Jag vill också ta upp frågan om RAS. Vi har nu fått besked - jag vet inte om det var ett nytt besked eller om det är samma som vi har fått tidigare - att finansieringen skall ske genom att man säljer Nordbanken. Det är inte så länge sedan vi hörde finansministern säga att bankaktierna var kalla. Det var då olämpligt att sälja Nordbanken. Aktierna har uppenbarligen under trycket av den internationella oron på valuta och räntemarknaden blivit något varmare. Nu skall de säljas. Sanningen är väl att bankaktierna inte har blivit varmare utan att regeringen börjar få kalla fötter när den ser konsekvenserna av RAS-beslutet. Jag tycker att det är fel att sälja Nordbanken för att använda de pengarna till att subventionera anställningar i företag för tjänster som ändå kommer till utförande.
Fru talman! Om det var ett finansministerbråk eller inte vet jag inte. Men Per-Ola Eriksson får gärna lägga sig i. Han kanske också kan bli finansminister en dag. Det kanske möjligen skulle ha en lugnande inverkan på marknaderna. Den fråga han tar upp om finansieringen av RAS är naturligtvis redan avklarad. Jag har sagt att vi inte tänker öka upplåningsbehovet. Det gör vi inte heller enligt det besked som har lämnats i dag. Det vore helt emot mina principer att lämna ett så tydligt besked i början av januari och sedan inte fullfölja det. Vi tänker se till att det blir som vi har sagt. Det blir ingen ökad upplåning på grund av RAS. Det här avser något som ligger under ett budgetår som sträcker sig ända fram till den sista december 1996. Jag tror inte att bankaktier kommer att vara kalla så länge. Jag tror att vi under perioden kommer att hitta ett lämpligt tillfälle att sälja hela eller delar av Nordbanken. Upplåningsbehovet som vi styr emot kommer inte att påverkas av RAS. Jag förstår inte indignationen från de borgerliga, som i alla sina budgetalternativ har varierande grad av statlig utförsäljning som ett inslag i sin statsfinansiella balans. Då passar det, men inte när man skall genomföra en reform som syftar till att ge arbetslösa en chans i en uppåtgående konjunktur. RAS-frågan har blivit ett slags räddningsplanka för de borgerliga i debatten. Omkring det har man byggt upp och byggt på en argumentation. Men den håller inte när man granskar den. Jag tycker att det är bra att Miljöpartiet orkade stå upp i den populistiska snålblåsten. Den uppgörelse Anders Sundström träffade med Miljöpartiet var bra. Vi fick också till stånd en sanering av exempelvis skolor och dagis där det finns mögelproblem. Det är ingen dålig uppgörelse i det här konjunkturläget.
Fru talman! Låt mig direkt säga till Göran Persson att jag inte är ute efter bråk om RAS för bråkets egen skull. Det är inte därför vi har yrkat avslag på förslaget. Vi tycker att åtgärden är felaktig. Den är inte finansierad. Genom den åtgärden skickar man också ut fel signaler. Kritiken kommer inte bara från oppositionen. Kritik kommer från AMS-chefen, företagarna, SAF och Industriförbundet. Man kan inte heller påstå att LO har applåderat åtgärden. Flera fackliga organisationer har velat se andra lösningar i stället. Jag tycker att vi en dag som denna inte i första hand skall ägna oss åt politisk pajkastning. Läget är alldeles för allvarligt för att vi skall göra så. Jag har försökt avstå från det i den här debatten och mera sett framåt. I mitt inledningsanförande lyfte jag fram ett antal frågor. Det gällde behovet av strukturreformer som är långsiktigt hållbara och som kan bidra till att få ned budgetunderskottet och dämpa utgiftsökningarna. Långsiktigt skall vi här i riksdagen få förankring av åtgärder som kan ta Sverige ur de ekonomiska problemen. I dag är det många villaägare och småföretagare som oroar sig över ränteuppgången. Vi ser nu att konjunkturuppgången får sig en allvarlig knäck. Jag tycker då att vi skall använda det politiska anslaget för att se om vi senast i samband med konvergensprogrammet kan hitta lösningar. Jag har presenterat strukturfrågorna och tagit upp kostnadstak för de offentliga utgifterna. Jag skulle gärna vilja höra finansministerns synpunkter på detta område.
Fru talman! Redan i mitt anförande noterade jag Per Ola Erikssons ton, och jag satte värde på den. Den är ett uttryck för att man inom Centern känner ansvar för Sverige. Vårt fina land kräver en uppslutning över blockgränserna, om vi skall klara av de problem vi har framför oss. Jag har redan harangerat Per-Ola Eriksson för detta. Jag gör det gärna en gång till. Som jag uppfattade det tog han mera konkret upp en diskussion om utgiftstak, utgiftsramar. Det är någonting som den nya budgetprocessen kommer att föra in i den politiska debatten. Jag har ingenting emot att redan nu, tillsammans med Centerpartiet, starta en sådan diskussion. Det är klart disciplinerande för den ekonomiska politiken och kan väl passa in i diskussionerna kring hur vi skall ta ansvar exempelvis för konvergens. Jag har registrerat vad Per-Ola Eriksson har sagt. Jag har tagit det till mig. Jag har ingenting emot att under de närmaste dagarna fortsätta att träffa Centerpartiet för vidare diskussioner. Då skulle vi kanske också kunna ta upp den mycket svåra fråga som regleringen av de kommunala utjämningssystemen representerar.
Fru talman! Jag har med intresse lyssnat på Göran Perssons beskrivning av branden över världsekonomin, den enorma turbulens som återkommande drabbar land efter land. Den drabbar inte bara länder. Också företag drabbas illa och går i konkurs. Det här visar att någonting har hänt med den internationella finans och valutamarknaden, att vi internationellt sett har ett system i obalans, att det behövs bättre spelregler och att det finns skäl även för Sveriges regering att agera, framför allt inom Europeiska unionen men också i övriga internationella sammanhang. Från Miljöpartiets sida har vi lagt fram förslag om att regeringen helt enkelt skall ges i uppdrag att ta upp den här typen av frågor på dagordningen i internationella sammanhang. Vi har särskilt pekat på vikten av en bättre genomlysning, att det i högre grad än i dag skall synas vem som skickar vad och hur mycket. I dag sker detta under mycket slutna förhållanden. Det är en stor skillnad jämfört med aktiemarknaden. Där kan man faktiskt följa och se precis vad som görs och vem som gör vad. Det skapar också möjligheter för rimligare handlingar. Vi har också till diskussion fört upp en tänkbar avgift för överföringar av finanskapital över gränser. Detta har flera vänt sig emot i debatten i dag. Men det är någonting som måste diskuteras i detta sammanhang. Det finns ju åtminstone principiellt en sådan möjlighet. Det vore intressant att av finansministern få veta vad som nu händer. Jan Bergqvists anförande tydde ju på att socialdemokraterna ändå tänker litet grand i dessa banor. Vad gör regeringen internationellt? Vilken diskussion för man? Kan vi förvänta oss att det på något sätt upprättas bättre spelregler? Vilken är i så fall regeringens politik i det sammanhanget?
Fru talman! Som jag sade i tidigare inlägg är det inte den här frågan som jag just i dag ägnar all tid och kraft åt, även om jag skulle vilja göra det. Jag delar nämligen Ottossons upprördhet över det som vi nu ser över världen. Det måste finnas ett politiskt svar. Det svaret kan jag bara se växa fram i ett internationellt sammanhang. En liten, skuldsatt nation klarar inte av att ensam göra någonting i detta avseende. Däremot har vi tillgång till internationella forum. Ottosson själv pekar på Europeiska unionen. Det tycker jag är bra. Jag vill också peka på det arbete som Ingvar Carlsson har bedrivit i sin kommission för att utveckla FN organen. Där förs exempelvis ett resonemang om ett ekonomiskt säkerhetsråd, om en ytterligare samverkan och om en förbättring av arbetet inom IMF och Världsbanken. Diskussionerna förs i huvudsak utifrån det perspektivet. Jag tror också att Ottosson, om han följde vad som sades i medierna häromdagen, kunde notera att det här var en av de frågor som stod högt upp på dagordningen när de europeiska socialdemokraterna träffades i Madrid i veckan. Jacques Delors gjorde en mycket kraftfull markering kring hur han såg på den här utvecklingen. Jag tror att vi kommer att driva debatten i den typen av organ. Jag har i dag inga idéer om hur detta skulle gå till rent konkret. Jag kommer naturligtvis att ta del av samtalet och diskussionen, och när vi har funderat vidare och dragit slutsatser av vad som nu har hänt skall jag faktiskt ta upp ett samtal med övriga kolleger i Europa. Även partiinternationaler, som vi väl alla på ett eller annat sätt tillhör, är lämpliga forum för den här diskussionen.
Fru talman! Jag får betrakta det som positivt att man från regeringens sida nu ser allvarligare på den här frågan och faktiskt är beredd att åtminstone diskutera den och kanske utreda den internt i regeringskansliet, så att man vet vad man har när man går ut. Jag vill också ta upp en annan fråga med finansministern innan debatten tar slut. Den gäller de besparingar som måste göras för att vi skall klara budgetbalansen på ett bättre sätt. Det är ju inte balans än. Vi har pekat på en rättvis fördelning. Finansministern har också i sina tidigare replikskiften ett antal gånger tagit upp att man faktiskt borde spara mer på bidragen till hög och medelinkomsttagare. Man borde vara försiktigare med att spara för låginkomsttagarna, som är en nyckelgrupp när det gäller att få upp konsumtionen och få en ekonomisk återhämtning. Därför har vi lagt fram konkreta förslag när det gäller socialförsäkringssystemen. Ett innebär att man över en brytpunkt bara skall få halva ersättningen. Den brytpunkten skall läggas så att låginkomsttagarna i praktiken undantas från den besparingen. Detta konkreta förslag skulle innebära en årlig besparing om 4 miljarder. Det borde vara intressant att diskutera detta förslag även för socialdemokraterna. Samma sak gäller det konkreta förslag som vi har lagt fram om ett höjt och beskattat barnbidrag. Det skulle få precis samma effekt. De som verkligen har dåliga inkomster skulle slippa besparingen medan de som tjänar mer får betala mer. Vi måste spara mer. Därom är vi överens. Det vore intressant att få veta finansministerns syn på den här typen av förslag. Har han någonting emot dem av princip, eller handlar det bara om en praktisk fråga i det fortsatta arbetet?
Fru talman! Jag avvisar tanken om ett beskattat barnbidrag. Jag tror att det skulle ge väldiga marginaleffekter och motverka sitt syfte. Andra förändringar av socialförsäkringarna som avviker från inkomstbortfallsprincipen tror jag att vi in i det längsta skall försöka hålla oss ifrån. Däremot sätter jag värde på att Miljöpartiet söker sig fram med egna uppslag och idéer om besparingar. Det är inte säkert att vi som har en politik som är formad sedan långt tid tillbaka i alla avseenden har fångat upp allting rätt. Därför är Miljöpartiets inträde i sådana här diskussioner, där man kommer med konkreta förslag till besparingar, ett bidrag som åtminstone i debatten kan komma att innebära att vi för positionerna framåt. Jag sätter värde på det även om jag inte delar Miljöpartiets uppfattning när det gäller de konkreta förslagen. Jag kan glädja Roy Ottosson med att räntorna, under den tid som vi har diskuterat, har fallit ordentligt. Nu ligger de under gårdagens nivå. Dock finns det inga moderata springare i kammaren som rusar in med den typen av depescher. På något sätt är det signifikativt för den här finansdebatten som, fru talman, därmed är avslutad för min del.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till Bo Lundgren. Jag har studerat den moderata reservation som handlar om allmänna riktlinjer för budgetregleringen, där man också redovisar sammanställningen av Moderaternas budgetalternativ. Man hävdar där att Moderaternas förslag innebär en förstärkning av budgeten med knappt 7 miljarder kronor. I de här 7 miljarderna ingår Avvisade ökade utgifter, motsvarande en bruttosumma på 10,6 miljarder. Såvitt jag förstår ingår i de 10,6 miljarderna bl.a. RAS-förslaget, dvs. Man hävdar alltså att det innebär något slags besparing att man avvisar detta förslag, som man samtidigt hävdar är ofinansierat av Socialdemokraterna. Finansministern har här nyss redovisat hur RAS skall finansieras, nämligen genom att Nordbanken säljs, och det är väl, om jag har förstått saken rätt, något som Bo Lundgren applåderar. Det är alltså samma sak här. Det betyder att det därmed omedelbart försvinner 7 miljarder från den siffran. Nu är vi nere i ett moderat budgetförslag som totalt sett är något svagare än regeringens förslag. Mot den bakgrunden undrar jag hur Bo Lundgren och moderaterna kan kaxa upp sig så oerhört mycket och hävda att man för en starkare budgetpolitik. I praktiken kommer alla nedskärningar som moderaterna föreslår att leda till större ökningar av socialbidragskostnader och andra sådana kostnader för kommunerna. Totalt sett kommer det alltså att bli en betydligt svagare budget med den moderata politiken. Men det är för övrigt helt i enlighet med den historiska erfarenheten, så det är ju ingenting som förvånar.

Fru talman! Försäljningen av Nordbanken är ju ingen reell finansiering av RAS. Det är fråga om att byta ut vinster från Nordbanken mot räntor på de pengar som man får in från en sådan försäljning. Det innebär alltså ingen reell finansiering. Detta skall betraktas som en kortsiktig åtgärd som sedan upphör. Nu diskuterar vi ju också uthålliga förslag på längre sikt. Då återkommer jag till att det moderata förslaget sammantaget är precis lika svagt uthålligt som - t.o.m. något svagare än - regeringens förslag. Ni kan inte hävda dessa luftpengar som ni själva angriper i de socialdemokratiska förslagen.

Fru talman! Det är nu drygt sex år sedan jag lämnade det spännande och intressanta arbetet i skatteutskottet. Men när jag lyssnade på Bo Lundgren här kändes det nästan som att det var i går. Det var med igenkännandets leende som jag hörde honom yttra sig. På den tiden sade Bo Lundgren att svenskens frihet hade begränsats till 37 %. Med detta menade han att det var 63 % av de totala inkomsterna som fördelades över det allmänna och bara 37 % som inte genomgick en sådan fördelning. Sedan medverkade Bo Lundgren i den borgerliga regeringens politik, och den ledde till att de offentliga utgifterna blev hela 70 % av den samlade ekonomin. Men det föranledde honom inte till att säga att svenskens frihet hade begränsats till 30 %. Det var kanske klokt, eftersom själva utgångspunkten från början var tokig. Om man har en så oerhörd obalans som vi fick överta efter er, Bo Lundgren, och som innebär att de offentliga utgifterna utgör 70 % av vår ekonomi inklusive transfereringar och socialförsäkringarna och skatterna är 50 %, då är det inte möjligt att genomföra en budgetsanering på ett rimligt sätt utan att röra vid någonting i skattesystemet. Man kan inte låta skattesystemet ligga stilla och enbart satsa på nedskärningar. Det ger helt felaktiga resultat och en fruktansvärd obalans. Vad vi hörde från Bo Lundgren var ju en fullständigt nedgörande kritik av Centerpartiet, som ju har nått mycket långt när det gäller skatteförslag. Det var en svidande kritik av Folkpartiet som tog avstånd från stora delar av er skattepolitik. Det var därför intressant att lyssna på Bo Lundgren.

Fru talman! Först vill jag konstatera att det var betydligt fler socialdemokrater som lyssnade på Bo Lundgren än moderater här i kammaren. Moderaterna är ett extremt parti när det gäller skattepolitik. Även andra borgerliga partier tar kraftigt avstånd från er. Ni riktar kritik mot socialdemokraterna, och ni talar om vilka fruktansvärda övergrepp det är att höja skatten på t.ex. avkastningen på försäkringssparande. Men i själva verket har era tidigare regeringskolleger, Centerpartiet, Folkpartiet och kds, frångått den politiken. Det finns många flera andra exempel. Men ni riktar kritiken hårt och ensidigt mot socialdemokraterna och talar om hur fruktansvärt allt är. Att också de andra partierna är med ingår inte i er retorik. Den enda rätta vägen som de borgerliga talar så mycket om är en sak. Men det hjälper inte om man är på rätt väg ifall man går åt fel håll.

Fru talman! Föregående replikskifte visade att det är väldigt viktigt att ge en tydlig redovisning. Det är faktiskt viktigt att ett dokument som finansplanen så klart som möjligt är sådant att man kan utläsa förändringar i olika strategiska variabler - på ett entydigt sätt eller, som sagt, i varje fall på ett klargörande sätt. Vi bör komma ihåg att finansplanen granskas av en rad yttre intressenter som använder dokumentet som underlag för sina ekonomiska bedömningar och framtida åtgärder. Finansplanen är alltså ett mycket viktigt dokument för finansmarknaden. Dess värre uppvisar finansplanen betydande brister härvidlag, vilket framhålls i en motion av mig och Stig Rindborg. En orsak till att vi pekar på de här problemen är den delvis både klargörande och förvirrande debatt som utbröt någon vecka efter det att finansplanen hade publicerats. Frågan rörde budgetunderskottets storlek. Också statsskuldens storlek kom upp till diskussion. Eftersom det finns en rad relevanta mått på statsskulden kan också denna senare debatt faktiskt uppfattas som förvirrande. Orsakerna måste till syvende sist härledas till den dåliga preciseringen av begreppen i finansplanen. Begreppen är möjligen preciserade här och var, men man tar inget enhetligt grepp. Därför kan det bli svårt för läsaren, som inte är insatt i Finansdepartementets alla irrgångar. Det kan bli svårt att förstå vad som verkligen menas. Egentligen har vi rätt i våra påpekanden. Skrivningen i finansutskottets betänkande ger oss helt enkelt rätt. Det konstateras att de här påpekandena är viktiga. Ändå kan man inte tänka sig att säga ja till motionen genom att låta bli att avstyrka den och i stället ge regeringen till känna att det är väldigt viktigt att finansplanen får en bättre utformning för framtiden. Detta är väldigt allvarligt. Jag tycker nämligen att riksdagen inte skall abdikera från sin beslutsmakt. Riksdagen skall ju vara en stark och - detta vill jag betona - konstruktiv motvikt till regeringen. Jag tror i alla fall på ett slags maktdelning med balanserande maktcentrum. Tyvärr är det så i vår riksdag att man till syvende och sist inte tänker självständigt, utan man biter huvudet av skammen. Jag tror faktiskt att Johan Lönnroth gjorde det. Jag beklagar att han inte finns i kammaren just nu. Därför nöjer jag mig med att säga att jag när jag läste detta undrade om det inte är väldigt svårt att vara både vetenskapsman och partigängare. Sagt må vara sagt, men det är synd att man gjorde som man gjorde. Vårt krav - ett krav som alla kan ställa sig bakom - hade då blivit mycket starkare. I motionen görs också vissa påpekanden gällande beskrivningen av institutionella faktorer och hur viktigt det är att dessa verkligen beskrivs i finansplanen, eftersom de kan påverka en del av den. Som exempel anges ATP-systemet. Andra exempel kunde ges. Jag vill här bara påpeka att Federal Trust, som fått i uppdrag av EU-kommissionen att skärskåda pensionssystemen inom EU - Sverige var inte med beträffande den granskningen - har konstaterat att Tyskland, Frankrike och Italien har pensionsbomber som tickar på. Dessa länder har nämligen mycket stora ofonderade system. Här skiljer sig framför allt Storbritannien och i viss utsträckning säkerligen också Sverige från de andra länderna. Den förändring som påbörjats i Sverige är precis vad Federal Trust föreslår, så här får vi ett litet plus i marginalen. Det är den typen av frågor som egentligen borde tas upp. Vad jag egentligen säger är att Tysklands ekonomi inte riktigt är så bra som vi tror. Det är väldigt viktigt att vi har samma linjal när vi mäter ekonomin i olika länder. Hur kan en moderat säga detta? Jo, jag tror på det här med bra information. Det ligger faktiskt i vårt sätt att se på problemen. Information måste vara så korrekt som möjligt. Dessutom är jag helt övertygad om att svenska folket är rationellt och tål att höra även positiva saker. Vi får inte glömma att det finns hemskt många negativa saker att beakta. Men jag tror att man även skall ta fram saker som kan vara bra för oss. Så till två frågor som berörs i finansutskottets betänkande. Den ena frågan gäller en motion väckt av Per Erik Granström och Bo Holmberg. Han säger att ATP systemets premiereservfonder skall tvingas att användas för att satsa pengar i svenska företag - han vill gynna sysselsättningspolitiska mål. Det är alldeles utmärkt att utskottet avstyrker motionen. Det är också väldigt viktigt att påpeka att det är total feltänkt. Pensionärers eller blivande pensionärers pengar skall lånas ut så att de ger god avkastning, utan att de för den skull riskeras i extrem utsträckning. Det är faktiskt pensionärernas pengar som skall ge en god pension. Detta är alltså det ena benet som ett premiereservsystem skall stå på. Det andra benet är följande: Att man lånar ut pengar med omdöme och försiktighet till projekt som har bra kalkyler är bra också för näringslivet, inte minst för det svenska näringslivet. Att föreskriva att pengar skall lånas ut till Sverige står inte helt i överensstämmelse med våra åtaganden gentemot EU. Den andra frågan, vilken också gäller pensioner, avser AP-fonderna och ATP-systemet som skall ligga utanför statsbudgeten. Detta kommenteras i sjätte stycket på s. 78. Man säger där att systemet skall, och detta är ett väldigt viktigt påpekande, ligga utanför statsbudgeten. Detta har nämligen inget med statsbudgeten att göra. Skall vi få trovärdighet när det gäller det offentliga pensionssystemet så måste dessa pengar hållas skilda från Finansdepartementet och statsbudgeten. Det har vi i Pensionsarbetsgruppen varit väldigt noga med att poängtera. Det har faktiskt rått total enighet på den punkten. Därför tror jag att man litet noggrannare bör se på den aktuella passusen i betänkandet. Jag skall aktualisera det i Genomförandegruppen. Till slut en sak som det kanske är litet självsvåldigt av mig att ta upp så här i slutet av debatten, men jag kanske kan betraktas som litet grand opartisk. När jag läste utskottsbetänkandet blev jag litet förvånad över den osakliga ton som utskottsmajoriteten använder när man avstyrker framför allt motioner från Folkpartiet och Moderaterna. Däremot slätar man faktiskt över med silkesvante när det gäller att avstyrka motioner från Vänsterpartiet - det f.d. kommunistiska partiet. Jag tror att detta inte är något som vi bara ser i riksdagen, utan detta är något som också kan noteras utanför det här huset. Jag tror inte att det är särskilt bra för trovärdigheten vad gäller vår politik. Jag tror att det är väldigt viktigt att behandla också förslag från oppositionen med den saklighet som motioner kräver. Vi skall komma ihåg att Folkpartiets och Moderaternas politik i princip ligger i mittfåran av det politiska fältet ute i Europa. Sättet att behandla motioner kan eventuellt uppfattas som konstigt av personer som kommer från andra länder men som behärskar svenska - det gäller att få en bra översättning. Jag tror inte att sådant här stärker Sveriges ställning på finansmarknaden. Jag säger inte detta för att såra. I stället tycker jag att det är en upplysning som majoritetsledaren i finansutskottet skall ha att tänka på. Även vi kan bli sårade. Jag måste säga att jag, t.ex. när jag arbetade i Pensionsarbetsgruppen, alltid vinnlade mig om att säga saker på ett sådant sätt att jag inte i onödan trampade andra på tårna.

Fru talman! Jag lyssnar gärna på Margit Gennser, inte därför att jag uppfattar Margit Gennser som en opartisk bedömare av finansutskottets betänkande utan därför att jag uppfattar henne som en pålitlig företrädare för Moderata samlingspartiet och det partiets värderingar. När det gäller tillkännagivanden vill jag säga att det finns två viktiga synpunkter på riksdagens tillkännagivanden. Vi har exempel på att riksdagen har givit saker till känna, men sedan har regeringar av olika slag valt att inte följa vad riksdagen har beslutat och bett regeringen om. Det finns andra exempel där riksdagen har gjort tillkännagivanden men där tillkännagivanden egentligen inte haft någon som helst betydelse därför att arbetet pågått i alla fall i all den utsträckning som riksdagen hade anledning att begära. Detta är motiveringen till att det inte är något tillkännagivande i samband med den motion som Margit Gennser har varit med om att skriva. Jag tycker att det är viktigt att vi kommer fram till en ordning där riksdagen inte i tid och otid skall avlossa en massa tillkännagivanden. Men när riksdagen tycker att det är någonting viktigt och någonting som man kan påverka skall man göra ett tillkännagivande. Då skall också regeringen se till att det händer någonting. Vi skall inte uppmuntra en ordning där regeringen kan tycka att tillkännagivandet inte är någonting att ta fasta på, att det inte är någon substans i tillkännagivanden och man tar bort respekten för tillkännagivanden i regeringskansliet. Därför skall vi inte göra några onödiga tillkännagivanden, men när vi väl ger till känna skall det skallra till i kanslihuset, och då skall det hända någonting. En kommentar till att ifrågasätta avsikterna hos en politisk motståndare. Jag kämpar själv med en gyllene regel: Tro inte att din meningsmotståndare har lägre motiv än du själv. Jag försöker tänka på det ofta. Jag undrar om inte Margit Gennser också skulle fundera på det någon gång.
Fru talman! Det är klart att man kan använda tillkännagivanden så restriktivt att man aldrig tillkännager någonting. Man kan ju aldrig vara riktigt säker på vad regeringen kommer att tycka. I det här fallet hade frågan ett förflutet, dessutom ett aktuellt förflutet. Det visade sig att finansplanen var dålig som informationsgivare - därav den delvis sakliga men delvis mycket förvirrande debatt som utbröt om budgetunderskottet osv. I det här läget tycker jag att finansutskottet, om man verkligen vill ta sitt ansvar, skulle ge till känna till regeringen att det behövs bättre precisioner i finansplanen. Detta är väldigt viktigt, eftersom det faktiskt är riksdagen som skall göra trimningen av finansplanen och också ha ett dokument som är bra att arbeta med och som ger god information. Det här kan vi naturligtvis tvista om länge men fortfarande inte säga vad som är rätt och fel. I botten ligger naturligtvis att man inte gett till känna till sin egen regering. Det har varit så under väldigt lång tid under långa socialdemokratiska maktinnehav. Vi var litet självsvåldigare i den föregående regeringen, men det berodde naturligtvis på att det var lättare att göra sådant i en koalitionsregering.
Fru talman! Innan vi tog ställning till om vi skulle göra ett tillkännagivande eller inte hade jag kontakt med statssekreterare Anitra Steen i Finansdepartementet och förvissade mig om att arbetet med t.ex. erodisering av valutavinster och valutaförluster pågår med all kraft och att man i övrigt fortsätter med budgetutvecklingsarbetet på ett sätt att ett tillkännagivande inte skulle innebära någon ändring i de faktiska förhållandena. Då har jag den enkla med ändå bestämda uppfattningen att det inte är någon mening för riksdagen att ge till känna om det inte har någon betydelse i sak. Om man däremot ger till känna i frågor som har betydelse i sak, skall vi vara väldigt noga med att se till att också regeringen ser till att det händer någonting.
Fru talman! I motionen var det petnoga angivet vad man hade gjort och hur man hade redovisat vad som väl hade redovisats. Detta är ju inte ny historia. Det är därför det hade varit vettigt att ge detta till känna. Då hade man fått mycket bättre feedback och kunnat se vad som verkligen har hänt. Jag hoppas att man kommer att göra det ändå. Det är därför jag har tagit mig besväret att ta den här debatten. Det skall stå i protokollet, så att man kan ta fram protokollet nästa år och se om de krav som fanns i motionen och som utskottet instämde i verkligen har tillgodosetts.

Fru talman! Jag tycker att motion Fi204 om institutionella åtgärder har fått en väl knapphändig behandling i betänkandet. Varför? Kanske av tidsbrist. Motionen handlar om åtgärder för demokrati och arbete på lång sikt. Den handlar om att det korta perspektivet i politiken måste bottna i långsiktiga strategier för välfärd, arbete och rättvisa. I motionen tas upp oron över att regeringens och riksdagens nuvarande arbete organisatoriskt sett inte i tillräcklig omfattning hanterar de långsiktiga problem och motsättningar som ligger inbyggda i skeendet. Det lilla som skrivs i betänkandet kan jag ändå hålla med om. Det står t.ex.: "Det är emellertid utskottets uppfattning att de problem som tas upp i dessa motioner måste kunna behandlas inom ramen för det arbete som utförs i regering och riksdag och inom de verk och forskningsinstitutioner som i dag arbetar med sådana frågor som nämns i motionerna." Jag håller med om att det borde vara så. Men problemet är att det inte är så. Det finns inget utrymme, inget forum för att diskutera dessa så stora och viktiga frågor i ett brett, politiskt perspektiv. Dagens finansdebatt om kronans svaga ställning och tilltron till vårt lands förmåga att klara den aktuella krisen är en mycket allvarlig debatt. Det är naturligt och nödvändigt att den politiska debatten domineras av kampen mot underskotten i statsbudgeten. Men den får inte helt ta udden av de nödvändiga långsiktiga åtgärderna, de verkliga, långsiktiga problemen. Var kommer framtidens jobb att finnas? Hur möter vi behovet av resurser? Hur styrs utvecklingen? Vi kan ha svårt att hindra utvecklingen, men definitivt kan vi styra och påverka den - om viljan finns. Sänkta löner för de fattiga och kraftigt höjda löner för de rika är t.ex. för mig en helt oacceptabel utveckling. Visst, fru talman, finns det forum för framtidsstudier. Institutet för framtidsstudier är ett akademiskt, vetenskapligt institut där forskarvärlden aktualiseras. Det saknas dock färgade, politiska idéer. Vad gör vi åt de problem som framtidsstudierna påvisar? Vem har ansvaret? Var finns den politiska debatten? Alva Myrdal tog mycket lovvärda initiativ på 70 talet och knöt dessa frågor till Statsrådsberedningen. Hon försökte mata in det långsiktiga tänkandet, överväganden i den politiska debatten. Frågorna sköts sedan från Statsrådsberedningen till dåvarande Utbildningsdepartementet för att sedan på 80-talet bli Framtidsgruppen och sedermera Institutet för framtidsstudier. Jag tror att det är hög tid att politiker återigen är med i de förberedande debatterna. Politikerna av i dag kan inte frånhända sig det långsiktiga perspektivet - därav motionens tillkomst. Samhällsutvecklingen är svår att påverka, men utvecklingen går att styra. För det krävs långsiktigt politiskt tänkande där ekonomi-, miljö och sociala frågor knyts samman. Jag accepterar inte större samhällsklyftor à la USA. Jag vill inte heller se en delad arbetsmarknad. I Sverige vet vi att många jobb som är lätta att byta ut alltmer är kontraktsanställningar. I Frankrike t.ex. säger man nu upp kontraktsanställda. Vi kan se en tydlig utveckling i många fall men saknar idéer och bred debatt för att styra utvecklingen i rätt riktning. Sedan kan vi ha olika uppfattningar om vad som är rätt riktning, beroende på vad vi har för ideologiska tänkanden. Stora frågor kräver dock blocköverskridande diskussioner. Det har också blivit alltmer tydligt. Tyvärr har dessa frågor, som tas upp i motionen och som jag nu försökt föra fram, inte diskuterats i ett parlamentariskt organ. Det är hög tid nu att göra det. Jag beklagar att utskottet inte ansett sig ha tid att närmare diskutera och sätta sig in i frågan. Fru talman! När två problem möts och blir ett gemensamt intresse kan historien ta språng och skapa nya hållbara lösningar. Det är detta motion Fi204 handlar om!

Fru talman! Jag vill gärna säga att Sylvia Lindgrens motion är en av de mest läsvärda motioner som i år har väckts i riksdagen. För dem som inte har haft tillfälle att läsa motionen vill jag gärna rekommendera ett studium av diskussionerna i den. Det är nämligen, som Sylvia Lindgren var inne på, oerhört viktigt att politiken inte dränks av småsaker. Det är viktigt att kortsiktighetens tyranni inte får härska över de långsiktiga frågorna. Men jag får samtidigt säga att vi har haft problem med yrkandena, för de finns inte särskilt motiverade eller utvecklade i själva texten. Vi hade faktiskt litet problem med att avgöra om man skall inrätta ett parlamentariskt forum, inte bara för debatt och rekommendationer utan också för beslut - vilket forum det skall vara och hur det skall avgöras - med tanke på hur grundlagarna är utformade. Egentligen kan man säga att ett parlamentariskt forum för debatt, rekommendationer och beslut är riksdagen själv. Sedan gäller det för riksdagen att organisera sitt arbete. Detta var en liten kommentar i marginalen. Det var med yrkandena som vi hade problem, men det är en mycket spännande och intressant diskussion som förs i själva motionstexten.
Fru talman! Jag vill tacka Jan Bergqvist för det positiva och berömmande kring motionen. Jag kan hålla med om att vi kanske borde ha haft en betydligt mer analytisk och djupare diskussion när det gäller yrkandena. Men jag skall också villigt erkänna att jag blev något förvånad när motionen i sin helhet gick till finansutskottet, därför att frågan är så mycket bredare än så. Den tar upp de sociala aspekterna, välfärdsfrågor, Europaaspekter m.m. och inte minst de institutionella åtgärderna. Jag trodde därför att frågan om möjligt skulle hamna i konstitutionsutskottet. Men grunden är ändå att det är så, att marknaden kan vara allsmäktig i mångt och mycket, men den saknar omsorg, rättvisa och solidaritet. Därför är det politikens skyldighet att skapa balansen och därmed djupet i motionen.

Herr talman! Så skall då Socialdemokraterna och Miljöpartiet göra ett nytt försök att få förslaget om det riktade anställningsstödet genom kammaren. Idén om det riktade anställningsstödet var tänkt som kronan på arbetsmarknadsminister Anders Sundströms s.k. nya arbetsmarknadspolitik. Så var det tänkt, men det blev i stället symbolen för en arbetsmarknadspolitik präglad av stora ord förvisso, men än mer av felräkningar, felkalkyler och missgrepp. Herr talman! Från höger till vänster har kritiken mot det riktade anställningsstödet kommit. T.o.m. TCO, som från början ställde upp bakom arbetsmarknadsministern, har avstått från att höras av sedan kritiken hårdnade och fakta i målet blev tydligare. Från att ursprungligen vara tänkt att vara 110 000 nya jobbs skapare har det riktade arbetsmarknadsstödets maximalt möjliga effekter nu bedömts till ca 5 000 arbetstillfällen som annars inte kommit till stånd det riktade anställningsstödet förutan. Det är hårda ord som har riktats mot förslaget till riktat anställningsstöd. De har dess värre varit mer än motiverade. Lika illa är det med den andra delen av det förslag från den nya majoriteten i riksdagen som det betänkande som nu diskuteras innehåller, nämligen idén om stöd till allergisanering. Hur många objekt finns det över huvud taget att tillgå för den typ av sanering som dessa regler är tänkt att passa in på? Vad blir effekterna av den kommunala medfinansiering som är tänkt som en avgörande del i hela allergisaneringsprogrammet? Finns det över huvud taget kommuner i tillräcklig utsträckning som är beredda att lägga in den medfinansiering förslaget kräver? Vilken effekt får de eventuella ytterligare besparingar på kommunernas ekonomi på sysselsättningen om nu allergisaneringsdelen av det förslag riksdagen nu diskuterar skulle vinna bifall i den kommande voteringen? Herr talman! Det är ett illa genomtänkt förslag till oerhörda kostnader som regeringspartiet och Miljöpartiet nu för fram till riksdagen för avgörande. Men det är, herr talman, ännu allvarligare än så. Förslaget är förvisso en symbol för en havererad arbetsmarknadspolitik, men det har också gradvis kommit att bli en symbol för bristerna i hela regeringens politik på det ekonomiska området. Det är, som jag tidigare påpekade, överoptimistiskt eller okalkylerat till sina effekter, precis som regeringens ekonomiska politik i övrigt, vilket ingående har belysts i diskussionen här i kammaren på förmiddagen. Det är dessutom oansvarigt till följd av sin knappa, otillräckliga eller egenartade finansiering. Fram till för några timmar sedan existerade över huvud taget ingen finansiering för de 7 miljarder kronor som riksdagen förväntas fatta beslut om. Nu har det lämnats ett besked om hur finansieringen är tänkt att ske. Det är en finansiering på temat låt oss satsa på att försnilla familjesilvret. Det är försäljningen av Nordbanken som skall stå för finansieringen av det illa genomtänkta anställningsstödet. Herr talman! Det hade möjligen kunnat passera som ett besked värt att ta på allvar om regeringen hade avsett att för finansieringen av det riktade anställningsstödet utnyttja en bortfallen räntekostnad i statsbudgeten till följd av intäkterna från försäljningen av Nordbanken. Om den kalkylen skulle gå ihop skulle det i så fall ha krävts att regeringen räknade med att försäljningen av Nordbanken skulle inbringa åtminstone 70 miljarder kronor till statskassan. Det ligger inte på denna sidan månen att föreställa sig att finansministern kan räkna så fel på vad en försäljning av Nordbanken faktiskt skulle kunna inbringa. Det leder till slutsatsen att regeringen uppenbarligen avser att vid en försäljning av Nordbanken utnyttja det kapital som i så fall inkommer till statskassan för att i stället överföra till subventioner för jobb. Det innebär, herr talman, att statliga tillgångar i stället kommer att utnyttjas för en subventionspolitik som praktiskt taget alla kritiker bedömt som utsiktslös. Det blir alltså att ta från landets tillgångar, att ta från familjesilvret, och lägga ut på insatser som kommer att ge ingen eller mycket ringa effekt för människor utan arbete. Så blev det alltså med regeringens mångomtalade löften om att återvinna lejonparten av de bankstöd som tidigare måst satsas för att hålla bankerna uppe och spararna skadeslösa. Dessa pengar skall nu uppenbarligen icke återvinnas till det svenska folk som har betalat ut dem. De skall i stället utnyttjas för att rädda ansiktet på en arbetsmarknadspolitik som inte håller måttet. Herr talman! Idén om det riktade anställningsstödet var och är illa genomtänkt. Härtill läggs nu en finansiering som är oansvarig. Det är ett högt pris som riksdagens majoritet begär att vi nu skall betala för att rädda politisk prestige. Det är dessutom ett pris som riskerar att få effekter långt utanför tilltron till själva arbetsmarknadspolitiken. Det riskerar att få till effekt att regeringens svåra uppförsbacke för att återvinna förtroendet för den svenska ekonomin blir ännu brantare.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

Herr talman! Om jag har förstått saken rätt finns det bara ett fåtal - de som har varit närmast berörda av framväxten av det här förslaget - som i dag håller på det s.k. RAS:et. 7 miljarder kronor är mycket pengar. Vi som i olika sammanhang får diskutera besparingar vet hur tungt det kan vara med besparingar på några hundra miljoner.

RAS kommer att ge. Jag beklagar att vi inte har kunnat gå loss, inte för egen del utan för alla våra arbetslösa, framför allt de långtidsarbetslösa. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! För ett par veckor sedan stod vi här i talarstolen och debatterade RAS. Ärendet återremitterades till utskottet. Frågan var hur hela 7 miljarder kronor skulle finansieras. Det var ju detta det var frågan om. De tilltänkta åtgärderna var av utomordentligt tveksamt värde. Praktiskt taget alla bedömare anser att åtgärden knappast kommer att leda till ökad sysselsättning för dem som bäst behöver det och för vilka det är mest angeläget att komma in på arbetsmarknaden, nämligen de långtidsarbetslösa. Utskottet var i går och besökte LO-ledningen. Landsorganisationen m.fl. har ju tidigare varnat för den här åtgärden och dess uteblivna effekter för de långtidsarbetslösa. Den kritiken upprepades av LO vid utskottets besök i går. Herr talman! Sverige befinner sig ju i ett känsligt skede när det gäller situationen på arbetsmarknaden. Trots konjunkturuppgången i delar av ekonomin har vi en oerhört hög arbetslöshet och ett stort och växande budgetunderskott. Den diskussionen har ju förts så tydligt och ingående här under dagen att jag inte skall upprepa argumenten. Men klart är att de höga marknadsräntorna bromsar en förbättrad konjunktur och att räntebetalningen på statsskulden tränger ut angelägna reformer. Den tränger också ut investeringskapital. Det blir för dyrt för att det skall kunna komma till användning. De begränsade resurserna skulle behöva läggas på åtgärder som ökar tillväxt och i förlängningen bidrar till nya riktiga jobb. Folkpartiets uppfattning är att den första frontlinjen mot arbetslösheten, nu som alltid, måste gå genom lönsamma företag kombinerat med en ambitiös arbetsmarknadspolitik. Detta har varit vår linje under lång tid. Vi har varit och är öppna för förslag om nya grepp i arbetsmarknadspolitiken, och då ligger vi relativt nära de olika förslag som regeringen kommer. Men vi har gjort ett mycket viktigt undantag när det gäller årets budgetproposition. Vi sade nej till den ofinansierade RAS-satsningen. Vi anser att det är oförsvarligt att lägga 5 eller 7 miljarder på åtgärder som betvivlas av så många seriösa iakttagare. Det är inte heller klart hur den här stora utgiften skall betalas, om det i vanlig ordning skall ske med en ökad statlig upplåning. Med ett negativt tryck uppåt på räntorna lär det inte bli någon positiv effekt av nyanställningar. Dessa invändningar har vi fått stöd för under den fortsatta debatten under de här dagarna. Herr talman! Vad har då tillkommit sedan kammaren diskuterade detta senast? Den turbulens som vi har upplevt i världsekonomin och som sköljer in över Sverige på valutamarknaden talar ju sitt tydliga språk - fallande kronkurs och stigande räntor. Kronan har sjunkit som en sten, sägs det, och förtroendet för den ekonomiska politiken är ju lågt bland iakttagare utanför vårt lands gränser. Det är i detta läge som det socialdemokratiska regeringspartiet med stöd av Miljöpartiet avser att trumma igenom en åtgärd som för många bedömare ter sig som fullständigt meningslös och utan god effekt. Vi menar, herr talman, att detta är en icke ansvarig politik. Därför vill jag yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Efter detta invektivfyllda anförande kan jag än mer förstå att regeringen nu försöker finna andra samarbetspartner - något som vi har hört tidigare i debatten i dag. Vi får se om regeringen också vill lyssna på andra förslag och komma i läge att diskutera sakpolitik. Jag kan förstå att det finns vissa problem i relationerna mellan regeringen och Vänsterpartiet. Det är ändå Vänsterpartiet som i dag är det främsta regeringsunderlaget. Problemen börjar uppenbarligen tona upp sig. Herr talman! För två veckor sedan inledde jag mitt anförande i motsvarande debatt med en önskan om återremiss. Den återremissen skulle baseras på att socialdemokrater och miljöpartister var beredda att tänka om när det gällde detta förslag. Det blev återremiss genom att ledamöter i finansutskottet ansåg att beslutet inte skulle kunna fattas på grund av att RAS var ofinansierat. Däremot var det dess värre inte fråga om något omtänkande från majoritetens sida. Några minuter efter det att kammaren hade fattat beslut om återremiss samlades utskottet, och vi konstaterade att samma majoritet förelåg. Förslaget kommer nu igen. Jag vände mig förra gången till utskottsmajoriteten och frågade såväl Johnny Ahlqvist som Barbro Johansson om de inte när tid ännu fanns kunde ta till sig alla argument som talar emot RAS och ompröva förslaget. Ni fick en möjlighet att fundera igenom det ytterligare en gång, men ni tar uppenbarligen ändå inte chansen. Det är djupt beklagligt, herr talman, att regeringen och riksdagsmajoriteten nu förmodligen mot bättre vetande driver igenom beslutet. Som jag ser det skadar det politikens anseende, och det skadar förtroendet för det politiska systemet. Ni påtar er ett stort ansvar när ni driver igenom beslutet trots alla sakargument som talar emot det. Jag vill med detta yrka avslag på RAS-förslaget och därmed bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Jag noterade bara stillsamt, med anledning av bl.a. Hans Anderssons anförande, att jag nu inser varför regeringen alltmer söker sig andra samtalspartner. Det var ett mycket kraftfullt anförande. Jag kan i sak hålla med om kritiken mot RAS. Det finns ingen anledning att tvivla på det. Jag kan återupprepa den förra debattens alla argument emot. Men jag förstår också att regeringen vill titta på andra alternativ när det gäller samarbete. Det breda stöd som Hans Andersson menar att han har för sin reservation har jag inte upptäckt. Här i kammaren kommer det väl inte att visa sig. Alternativet är en genomtänkt politik på det ekonomiska området och på arbetsmarknadsområdet som skapar förutsättningar för tillväxt och stabila jobb. Det finns presenterat i olika partiers motioner. Vi har våra förslag. Att gå på Vänsterpartiets förslag i detta avseende finner jag ingen anledning till.

Herr talman! Detta är det tredje tillfället som vi nu diskuterar det riktade anställningsstödet. Vi diskuterade det den 10 februari, i den allmänpolitiska debatten. Den 15 februari hade vi en särskild debatt om det. Under hela dagen har det diskuterats i den ekonomiska debatten. Jag tycker att det är märkligt att man inte kan acceptera den demokratiska beslutsprocess som finns i det svenska parlamentet. Man yrkade i stället den 15 februari på att ärendet skulle återremitteras för ytterligare beredning. Jag kan inte notera eller komma ihåg att det när vi behandlade ärendet i utskottet tillfördes någonting från de partier som röstade för ytterligare beredning, inte heller från de partier som avstod i den voteringen. Tydligen kan man inte acceptera att vi i denna kammare kan bilda en majoritet genom det utslag som blev i valet 1994. Anne Wibble sade att den förra debatten var förvirrad. Det som har presenterats under den senaste halvtimmen har varit minst lika förvirrat. Det är inte sakfrågan man angriper, utan man använder det riktade anställningsstödet som någon sorts verktyg eller slagträ för att angripa arbetsmarknadsminister Anders Sundström. Det är en mycket oroande utveckling när man för en så låg debatt i denna kammare. Jag sade det i den förra debatten också. Per Unckel förvånar mig ännu mera. Under hela sitt inlägg hade han ingenting konkret att komma med när det gäller arbetslösheten. Han oroade sig för det som man har diskuterat under hela förmiddagen, nämligen finansieringen. Jag anser inte att vi skall diskutera den delen här. Den har man diskuterat i den ekonomiska debatten. Jag tycker att det är märkligt att Per Unckel inte anmält sig till den ekonomiska debatten i stället. Hans inlägg hörde kanske hemma där mera än i den arbetsmarknadspolitiska debatten. Varför vidhåller vi då förslaget om det riktade anställningsstödet? Det är därför att vi har den uppfattningen att det kan ersätta kontantstödsinsatser för att få fasta arbetstillfällen. Det gäller att snabbt få fram fasta arbetstillfällen i näringslivet. Vi delar den uppfattning som framfördes från Vänsterpartiet, att man måste begränsa övertidsuttaget. Det är en del av tanken bakom det riktade anställningsstödet. Man skall anställa i stället för att ta ut så oerhört mycket övertid som i dag. Vi vill också stimulera till nyrekrytering genom att minska kostnaden för dem som anställer arbetslösa. Det är egentligen det som är villkoret för och tankegången bakom hela det riktade anställningsstödet. Det är inte så som man i denna debatt vill framhärda i, att detta är ett förslag som arbetsmarknadsminister Anders Sundström ensam får bära. Utgångspunkten för hela detta förslag baseras på en rekommendation från det europeiska rådets toppmöte i Essen den 9 och 10 december 1994. Där rekommenderade man medlemsstaterna att verka för nyanställning genom sänkta arbetsgivaravgifter och sänkta sociala kostnader i samband med anställning av arbetslösa. Inte minst Per Unckel måste känna till att så är fallet. Jag vet inte varför Per Unckel är så förbittrad i dag på detta ärende. Per Unckel företrädde visserligen inte moderaterna vid det förra tillfället. Men vi kan inte genom tekniska konstruktioner i kammaren köra igenom hela den moderata gruppen i arbetsmarknadsutskottet, så att alla får gå upp och tala i samma fråga. Då kanske vi aldrig kommer till skott med några beslut över huvud taget. Jag kan förstå att Per Unckel är förgrymmad efter den ekonomiska debatten. Moderaterna har medverkat till att höja skatterna för svenska folket med 4 miljarder genom det beslut som vi röstade om strax innan denna debatt började. Det är kanske därför han är förbittrad. Vi står bakom detta förslag, både partiet och den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Vi tycker att det är ett bra förslag. Genom dessa riktade åtgärder kan man få till stånd nya anställningar. Framför allt är det ett mycket obyråkratiskt förslag till skillnad från de förslag som andra talare har presenterat här i dag. Där finns den ena riktlinjen efter den andra som innebär att de enda som kommer att få ökade möjligheter att få jobb är de byråkrater som skall följa upp förslagen. Detta är ett enkelt förslag och det ger en träffsäkerhet. Det finns inte någon i kammaren som i några inlägg har motbevisat de synpunkter vi socialdemokrater har haft i detta avseende. Det är omöjligt att göra en bedömning av träffsäkerheten. Så har det varit med varenda arbetsmarknadspolitisk åtgärd vi har beslutat om i denna kammare. Det går inte att avgöra i förväg. Jag tror inte att det går att avgöra träffsäkerheten i detta förslag i Vänsterpartiets motion heller. När det gäller alternativen var detta det mest misslyckade förslaget, tyckte jag Per Unckel sade. Det innebär till råga på allt en oerhörd kostnad. Men arbetslösheten kostar också pengar, Per Unckel. Detta är i stället för arbetslöshet. Det absolut dyraste för samhället är att låta människor gå arbetslösa. Den politik som utformades av den regering som Per Unckel tillhörde kunde helt plötsligt göra 500 000 människor arbetslösa här i landet. Kostnaderna för Arbetsmarknadsfonden ökade. 1992 var det ett överskott i Arbetsmarknadsfonden. 1994 var kostnaden 70 miljarder. Var det en så bra politik? Det kanske hade varit bra med ett riktat anställningsstöd även vid det tillfället, för att klara sysselsättningen. Fastän denna fråga har varit uppe vid tre tillfällen i kammaren verkar det av Per Unckels inlägg om allergi som om han inte har förstått någonting. Han efterlyser objekt för allergisanering. I dag lider vartannat barn här i landet av allergi. Ändå efterlyser Per Unckel objekt. Dessa människor måste ju rimligtvis bo någonstans. Sedan försöker han köra in debatten i samma hjulspår som moderaterna har gjort hela tiden och säger att kommunerna inte klarar upp detta. Vi har inte sagt att den överenskommelse vi har gjort med Miljöpartiet innebär enbart satsningar på kommunala bostäder, skolor eller andra kommunala inrättningar. Det gäller även andra bostäder. Det kommer då att gynna människor som i dag lider av allergi. Herr talman! Jag skall inte förlänga denna debatt.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
Herr talman! Jag har fyra kommentarer till Johnny Ahlqvists inlägg. Den första gäller min kritik av de stora kostnaderna. Den tillbakavisar Johnny Ahlqvist med att arbetslösheten också kostar mycket. Sant och visst, Johnny Ahlqvist. Argumentet skulle vara relevant om RAS hade lett till några nya jobb. Men som arbetsmarknadsutskottets betänkande visar leder det till maximalt 5 000 nya jobb till en kostnad av 1 miljon kronor jobbet. Därför anklagelsen om miljonrullning. Min andra kommentar gäller Johnny Ahlqvists bekymmer över att alternativen inte finns. Det finns högar med motioner om alternativ som utskottet inom kort skall behandla. Dessutom är det min övertygelse att det om socialdemokraterna och Miljöpartiet i dag skulle överge RAS:et skulle leda till en ökning av förtroendet för regeringens ekonomiska politik, som i sin tur skulle leda till mångdubbelt fler nya arbetstillfällen än någonsin RAS kan komma att trolla fram. För det tredje: Johnny Ahlqvist citerar slutsatserna från toppmötet i Essen. De slutsatser om krav på sänkta arbetskraftskostnader som stats och regeringscheferna där drog avsåg permanenta sänkningar, rakt motsatt det som socialdemokraterna en månad före Essenmötet hade tvingat igenom i kammaren, när man permanent höjde arbetskraftskostnaderna i Sverige. Den typ av temporära sänkningar som RAS är ett exempel på får Johnny Ahlqvist läsa länge i Essenslutsatserna för att hitta minsta tillstymmelse till. För det fjärde: Kammaren återremitterade detta ärende till utskottet för att diskutera och bereda finansieringsfrågorna. Johnny Ahlqvist får möjligen ursäkta att denna debatt i så fall i någon mening också fokuseras på denna frågeställning. Min fråga till Johnny Alhqvist är följande: Var det verkligen så tänkt, när socialdemokraterna började diskutera Nordbanken och kraven på att återföra en del av banksubventionerna till dem som en gång hade fått stå för det kalaset, nämligen skattebetalarna, att dessa pengar i stället skulle användas till att bokstavligen kasta i sjön till ingen nytta alls? Det är av det skälet jag frågar mig om inte detta i realiteten är ett exempel på att försnilla landets tillgångar. Enligt min mening bör Nordbanken säljas. Men intäkterna från försäljningen skall gå till att minska svenska folkets skuldbörda och icke förslösas på åtgärder som en näst intill enig kritikerkår har dömt ut som onyttiga för de syften dessa åtgärder anges skola fylla. Detta, Johnny Alhqvist, är mina fyra viktigaste kritikpunkter mot det som regeringen med Miljöpartiets hjälp nu försöker trumfa igenom i riksdagen.
Herr talman! Per Unckel för en märkvärdig retorik. Vi diskuterar det riktade anställningsstödet. Finansieringsfrågan löstes under hela den debatt som har varit för övrigt i dag. Om inte Per Unckel följde den debatten kan jag hänvisa honom till att läsa snabbprotokollet, för att ta del av de diskussioner som fördes om finansieringen. Jag efterlyste vad vi skulle bereda när frågan återremitterades till arbetsmarknadsutskottet. Jag efterlyste det från Per Unckel under sammanträdet på kvällen. Jag fick inte några indikationer på vad som skulle utredas ytterligare, mer än finansieringen. Finansieringen ligger i detta fall faktiskt på finansutskottet. Den diskussionen har vi nog klarat ut. Det som är märkligt är att jag fortfarande inte får något svar från Per Unckel om vad arbetslösheten kostar. Förvisso kostar arbetslösheten, säger Per Unckel. Den kostar, som jag sade, i form av en ökning av kostnaderna i Arbetsmarknadsfonden från ett överskott så sent som 1992 till ett underskott på ungefär 70 miljarder 1994. Detta underskott kom under Det är inte bara denna del. De 5 miljarder som man diskuterar till det riktade anställningsstödet är 5 miljarder av totalt 300 miljarder som satsas på arbetsmarknadspolitiken under denna budgetperiod. Tycker Per Unckel att detta är en för stor del proportionellt, att man satsar 5 miljarder på ett nyrekryteringsstöd? Det är en ny idé, som vi satsar på därför att vi ser att de gamla förslagen inte längre bär. Herr talman! Jag efterlyser fortfarande moderaternas alternativ till arbetsmarknadspolitik. Jag har inte hört något enda förslag från Per Unckel där han har specificerat vad moderaterna vill göra för att öka sysselsättningen. Nu har Per Unckel en replik kvar. Jag vädjar till honom: Redovisa moderaternas ställningstagande när det gäller arbetsmarknadspolitiken, för att människor skall kunna få ett jobb i framtiden.
Herr talman! Också i denna replik har jag fyra kommentarer till Johnny Ahlqvist. Den första handlar om Johnny Ahlqvists referens till förmiddagens debatt. Han hävdar att finansieringen av RAS löstes där. Vän av ordning frågar sig: Hur då då? Där sades att det skulle komma ett förslag i kompletteringspropositionen. Jag försöker få någon liten känsla för vad detta förslag skall innehålla innan Johnny Ahlqvists riksdagsmajoritet begär att vi skall ta ställning till det förslag som nu ligger på bordet. Min fråga till Johnny Ahlqvist kommer att kvarstå, nämligen: Är det nu så att man tänker sig att ta till kapitalet som kommer ut ur en försäljning av Nordbanken och använda till finansieringen av RAS:et? Det är den enda logiska slutsats man kan dra av den ofullständiga debatten från förmiddagen. Är det så det är, Johnny Ahlqvist? Om det är så, hur försvarar man i så fall ett sådant ställningstagande? Hela svenska folket har, med statsskulden, ställt upp för att hålla bankerna över vattenytan. Skall detta svenska folk nu gå försäljningsintäkterna förlustiga till följd av behovet av finansiering av det riktade anställningsstödet? Det är min första fråga. Johnny Ahlqvist må ursäkta mig om jag begär ett besked före voteringen. Min andra kommentar gäller följande. Johnny Ahlqvist undrar varför vi inte kom med ytterligare förslag under beredningsprocessen i utskottet. Vi begärde att finansutskottet skulle konsulteras i frågan men blev nedröstade därför att majoriteten inte ville ha någon ytterligare beredning. Det vet Johnny Alhqvist mycket väl, eftersom det var Johnny Ahlqvist som höll i klubban och avslog detta yrkande. Den tredje kommentaren: Visst, arbetslösheten kostar. Låt oss gå vidare och diskutera vilka åtgärder som kan ge verklig effekt. Verklig effekt är inte att satsa en miljon kronor per arbetstillfälle genom det riktade anställningsstödet. Det är att kasta pengarna i sjön. Vårt alternativ finns presenterat i den motion som riksdagen så småningom skall behandla. Där föreslår vi ett sjupunktsprogram för flera riktiga jobb, baserat på en ekonomi som växer, intresset av att öka antalet sysselsättningstillfällen inte minst i den privata tjänstesektorn och på den övertygelse som framgår bl.a. av uttalanden av en ekonom som sägs ha Göran Perssons speciella öra. Jag hänvisar här till en intervju i dagens tidningar, där man hävdar att vi nu måste se över villkoren för arbetslöshetsförsäkringen, sökfrekvens och sökintensitet, för att säkerställa att vi i en uppåtgående konjunktur har möjlighet att dra nytta av all den kreativitet som de arbetslösa ändå har. Summan av detta är att man aldrig klarar de riktiga jobben med mindre än att människor har incitament att söka arbete och att man har en ekonomi som skapar arbete och förutsättningar för goda, expanderande företag.
Herr talman! Per Unckel använder mycket starka ord när han säger att detta inte blir till någon nytta alls. Jag har gång på gång frågat Per Unckel vilka källor han stöder sig på när han säger att detta över huvud taget inte kommer att ge några anställningar. Hur kan Per Unckel vara så säker på det och vad stöder han sina påståenden på? Inte på någonting, utan detta är ett antagande, precis exakt samma antagande som när man införde det generella anställningsstödet. Per Unckel skrev t.o.m. under en proposition som - om utskottet inte hade ändrat förslaget - skulle ha inneburit att man hade utbetalat hela lönesumman i företag. Där kan man verkligen använda uttrycket att det inte skulle ha varit till någon nytta alls. Var det inte dessutom så, att ett och annat av folkets företag såldes ut under den tid som Per Unckel satt i regeringen? Blev inte heller dessa pengar till någon nytta alls? Här måste man väl göra samma antagande. När det gäller Nordbanken har finansministern under dagens debatt sagt att RAS skall finansieras genom försäljning. I det avseendet kan jag inte ge något ytterligare svar, utan Per Unckel får avvakta kompletteringspropositionen. Jag har efterlyst Moderaternas alternativ till regeringens arbetsmarknadspolitik. Per Unckel säger att det måste finnas incitament. Vad är det för incitament Per Unckel efterlyser? Är det försämrad arbetslöshetsförsäkring, försämrad arbetsrätt och försämringar för de anställda över huvud taget? Om det är så bra med alla dessa försämringar och om det är så bra med skattesänkningar och allt detta, varför fick vi då Unckels parti satt i regeringsställning? Det var ju då den politiken praktiserades, och det blev en katastrof för hela landet med budgetunderskott, ökad statsskuld och framför allt ett ökat antal arbetslösa. Arbetslösheten ökade från 2,3 till 12 à 13 %. Jag vet inte om det var så mycket bättre med de skattesänkningar, den försämrade arbetsrätt och den försämrade a-kassa som genomfördes under åren 1991-1994.

Herr talman! Jag söker inte heller strid, men jag måste ändå kommentera Hans Anderssons inlägg. De satsningar som Vänsterpartiet kräver för vissa grupper i samhället kan inte finansieras genom de medel som avsatts för RAS. Det riktade anställningsstödet är en engångsinsats, och det kan inte jämföras med permanenta åtgärder som även i framtiden belastar budgeten. Därför tycker jag att detta är som att jämföra äpplen och päron och att Hans Andersson gör det litet för lätt för sig i debatten. Jag kan instämma i att det kan tyckas som om utskottets förslag ger en för liten volym. Det finns emellertid någonting som heter kompletteringspropositionen, och jag tycker att man skall vänta med att döma ut arbetsmarknadspolitiken tills dess man har sett utfallet under hela budgetåret. Det har redan aviserats nya satsningar i kompletteringspropostionen på de mest utsatta grupperna. När vi skall behandla denna någon gång i juni har vi facit och vet om vi har gjort rätt eller inte.

Herr talman! Som Johnny Ahlqvist sade är det nu tredje gången som vi debatterar denna överenskommelse mellan Miljöpartiet och regeringen, Som jag tidigare har påpekat är Miljöpartiet nöjt med överenskommelsen, som gör att vi kan fullfölja vårt vallöfte om en allergisanering i vårt land. Allteftersom tiden gått sedan överenskommelsen träffades har människor hört av sig för att få veta när man kan sätta i gång och allergisanera. Behovet är stort, och med tanke på att var tredje människa och snart vartannat barn har allergi, kommer detta att bli den största enskilda miljöinvesteringen - och en betydelsefull sådan. Gröna jobb skapas, och det ger enligt en beräkning ca 25 000 arbetstillfälen, som till största delen tillfaller byggindustrin och byggindustrins underentreprenörer, målarbranschen, rörläggare, golvläggare osv. Herr talman! Vi vet alla att byggarbetslösheten är hög - ca 35 %. I och med att en allergisanering kommer till stånd minskar byggarbetslösheten. Allergisaneringsprojektet kommer att sätta fart på byggmarknaden och påskynda ett förväntat uppsving inom byggbranschen. En expertgrupp kommer enligt överenskommelsen att tillsättas för att utforma hur en allergisanering skall utföras och för att se hur investeringarna bäst skall kunna utnyttjas både ur sysselsättningssynpunkt och med tanke på hälsoaspekterna. En bov i dramat med ökningen av allergierna är allergiframkallande byggmaterial. Under 1970 och 1980-talen användes s.k. flytspackel, som är gjort av slakteriavfall och som är ett lättarbetat golvmaterial. Men som jag sade förra gången sätter flytspackel i gång en biologisk process, som utvecklar svamp och mögel. Den största delen av våra skolor och daghem är byggda med flytspackel. Allergisaneringen medför också en energieffektivisering. Elförbrukningen kan bringas ner till hälften, och detta innebär i sig en besparing. En energieffektivisering och en halvering av elförbrukningen är en eftersträvansvärd bieffekt av ett allergisaneringsprojekt. Kostnaderna för allergier är i Sverige beräknade till ca 6 miljarder. De samhällsekonomiska konsekvenserna av allergier är stora, och en minskning av kostnaderna och en minskning av lidandena för allergiker är betydelsefulla. Herr talman! De långtidsarbetslösa kommer enligt beräkningar och också enligt AMS-chefen att till 70 % komma i åtnjutande av det riktade anställningsstödet. Detta ligger i linje med vad Miljöpartiet vill. Herr talman! Frågan om finansieringen av det riktade anställningsstödet och allergisaneringen togs första gången upp till diskussion av finansutskottet den 7 februari med representanter för Finansdepartementet. Det beskedet gavs då att 6 miljarder är inskuggade i posten Tillkommande utgiftsbehov, som uppgår till nästan 16 miljarder och som skall preciseras senast i kompletteringspropositionen. En precisering gjordes i finansutskottet den 23 februari med anledning av att en minoritet med hänvisning till bristande finansiering lyckades åstadkomma denna bordläggning. Finansutskottets ordförande anmälde att regeringen reserverat 2 miljarder i innevarande års budget och ytterligare 5 miljarder i budgeten för 1995/96 och att detta skall preciseras senast i kompletteringspropostionen. Mot detta invände ingen ledamot i finansutskottet. Finanseringen av såväl RAS som allergiprojektet har alltså ingått i den fullständigt normala budgetprocessen. RAS är lika finansierat som alla andra poster, som slutgiltigt skall regleras i kompletteringspropositionen, såsom statens bidrag till kommunerna, regionalpolitiken m.m. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 20.
Herr talman! På en berömd krog i Barbro Johanssons hemtrakter sjöng man: Varmed skola vi betala? Den frågan skulle jag vilja rikta till Barbro Johansson, i synnerhet med tanke på de besked som finansministern på förmiddagen lämnade kammaren. Han sade nämligen att det här inte alls var en finansiering såsom alla andra, utan det här var en extraordinär finansiering som skulle ske genom utförsäljningen av Med tanke på att Barbro Johansson är den ena halvan av äktenskapet skulle jag vilja efterhöra om det finns en gemensam syn på hur de utgifter som riksdagen förväntas fatta beslut om skola betalas. Har Barbro Johansson möjligen något ljus att kasta över denna frågeställning innan riksdagsmännen förväntas trycka på sina voteringsknappar?
Herr talman! Jag återkommer till det som jag sade i mitt anförande, nämligen att det här är redovisat flera gånger i finansutskottet. Inga ledamöter - inte heller Centerns eller Folkpartiets representanter - opponerade sig mot den finansiering som angavs. Jag hänvisade vid den förra debatten till vad som står i detta papper av den 17 februari. Unckel pratade om? Jag förstod inte riktigt den sista frågan eller också hörde jag den inte riktigt. Det var något med ljuset.
Herr talman! Frågan var inte mera originell än att jag ville veta hur man skulle betala. Det var vad det gick ut på. Och jag blev inte särskilt mycket klokare efter Barbro Johanssons första svar. Barbro Johansson sade att allt är redovisat i finansutskottet. Finansministern däremot medgav från kammarens talarstol för ett par timmar sedan att han redovisade finansieringen där. Någon måste ha fel. Jag är rädd för att det man kommer fram till när man lägger ihop uttalandena från båda dessa parter som nu diskuterar finansieringen inte är någon riktigt godartad slutsats för den svenska ekonomin. - Det var inget originellare än så som jag avsåg, Barbro Johansson, men vi kanske kan försöka en gång till.
Herr talman! Det som jag refererade till måste ju alla som sitter i finansutskottet ha varit med om. Jag har det i mina papper, och det går bra att få kopior av dem. Jag tycker att finansminister Göran Persson borde vara den tunga parten i det här sammanhanget. Han sade att det också kommer att göras enskilda försäljningar för att finansiera det här. Men som jag tidigare refererade är detta förlagt till den s.k. TUB:en; det är den skuggade posten där. Det är det besked jag har fått. Jag kan inte svara något annat. Jag sitter inte själv i finansutskottet, men den 7 februari och den 23 februari sade man att 2 miljarder var avsatta i innevarande års budget och ytterligare 5 miljarder i budgeten 1995/96. Alla andra sådana här bidrag ligger också senare i kompletteringspropositionen. Jag kan inte förstå att detta är annorlunda - det är inte annorlunda än någonting annat.

Herr talman! Jag vill bara redovisa en intressant synpunkt som framkom i går. I går kväll var trafikutskottet inbjudet till Svenska kommunförbundet. Budskapet till oss var bl.a.: Mera pengar till enskilda vägar och till regionala flygplatser! Det är inte ovanligt att intresseorganisationer har de önskemålen. Men det som är intressant i det här sammanhanget är de synpunkter som Svenska kommunförbundet framförde på anslaget till allergisanering. Man ansåg att det var alldeles för stort. Man påstod att det skulle gå att hitta objekt att allergisanera för allra högst 1 miljard. Kommunförbundet bör väl vara den organisation som bäst kan överblicka vad kommunerna kan göra! Detta, herr talman, har jag velat redovisa därför att det är ytterligare ett exempel på hur hafsigt förslaget har kommit till. Det blir naturligtvis en sådan röra när en minoritetsregering hoppar från tuva till tuva!
Herr talman! Det är märkligt att Wiggo Komstedt inte kommer ihåg vad föregående regering gjorde; där hoppade man också från tuva till tuva, men ibland hoppade tuvan - Ny demokrati - undan, och då blev de som satt i regeringen blöta om fötterna. När det gäller Kommunförbundets påstående vill jag säga att jag delar uppfattningen att det finns kommunala objekt för kanske 1 miljard. Men vi har ju skrivit i den beställning vi har gjort till regeringen i betänkandet att stödet även skall gälla vanliga bostäder. Det finns faktiskt en stor mängd privata bostäder här i landet som kommer att omfattas av de här saneringspengarna. Jag tror alltså inte att vi har olika uppfattningar i den frågan, Wiggo Komstedt. Det blir nog 1 miljard på den kommunala sektorn, och 1 miljard på den privata sektorn. Ett plus ett är två; alltså behövs det 2 miljarder för den här saneringen. Eller har Wiggo Komstedt ett annat sätt att räkna?
Herr talman! Johnny Ahlqvist säger nu att anslaget skall gå även till den privata sektorn. Men det har inte redovisats att stödet skall fördelas på det sättet. Jag inbillar mig att en organisation som Kommunförbundet bör vara mycket väl skickad att bedöma totalbilden. Den redovisning som jag har tagit del av har i varje fall angivit att allergibekymren uppstår i våra skolor, barndaghem och andra offentliga lokaler som barnen vistas i.
Herr talman! Jag vill bara säga till Wiggo Komstedt att det kanske vore en fördel om man läste betänkandet innan man begär ordet och går upp i talarstolen och gör en massa påståenden som inte överensstämmer med vad som sägs i betänkandet. I betänkandet står det faktiskt att det gäller bostäder och inte bara skolor och daghem. Jag rekommenderar alltså Wiggo Komstedt att läsa handlingen innan han sätter upp sig på talarlistan nästa gång ett betänkande från arbetsmarknadsutskottet skall behandlas i kammaren.
Herr talman! Jag har faktiskt sett en del av den hafsighet som Johnny Ahlqvist har varit med och åstadkommit i det här betänkandet, så jag vet en del om vad som står i det. Jag vidhåller att det är - skolor, barndaghem och andra offentliga lokaler - som brukar nämnas i detta sammanhang. Johnny Ahlqvist talade i ett tidigare inlägg om tuvhoppande och nämnde Ny demokrati. Det partiet kan ju inte vara något störande element nu; det finns ju inte ens i riksdagen. Det är faktiskt också en viss skillnad. När Ny demokrati emellanåt anslöt sig till förslag från den borgerliga regeringen var det Ny demokrati som hoppade på vagnen. Nu är det faktiskt ni socialdemokrater som har inbjudit Miljöpartiet att åka med. Det är en viss skillnad, Johnny Ahlqvist!
Herr talman! Vem som hoppade på vems vagn under förra mandatperioden kan man ifrågasätta. Det genomfördes direkta förhandlingar mellan Ny demokrati och Moderaterna från talarstolen och via telefonen i foajén. I de flesta fallen var det nog ni som fick hoppa på vagnen och inte tvärtom, Wiggo Komstedt!
Herr talman! Det är ju som Johnny Ahlqvist sade inte bara kommuner detta gäller - det gäller bl.a. också bostäder. Har man allergiska barn och bor i en bostad som innehåller byggmaterial som framkallar allergier är det självklart en väldig fördel om man kan allergisanera även den. Detta gäller, som jag sade i mitt förra inlägg, inte bara kommunerna. Även privata företag som håller på med sanering av flytspackel och andra allergisaneringar har hört av sig och är mycket intresserade. Det har nu bildats ett nätverk över landet med i första hand 90 kommuner som har lagt undan pengar och har tänkt allergisanera. Det 25-procentiga bidraget kommer då väl till pass. En kommun i Umetrakten kommer att ta hand om omkring 20 miljoner. Kommuner som har lagt undan pengar för detta är Jag kan därför inte tro att det här inte är ett välkommet bidrag.
Herr talman! Det var inte så värst många kommuner som Barbro Johansson fick med - det finns drygt 280! Hennes lista var inte särskilt imponerande. Men det kanske är ointressant att diskutera. Av de 2 miljarder som finns avsatta skulle alltså, enligt ert argumenterande, den ena miljarden täcka de offentliga lokalerna och den andra skulle gå till bostäder. Men Barbro Johansson sade i ett tidigare inlägg att det behövdes 6 miljarder. Är det alltså så att vi klarar allting med de 2 miljarderna, eller behövs det ytterligare medel? I så fall är det inte vartannat barn man skulle kunna rädda, utan då är det ju helt andra siffror som gäller. Det är litet konstigt att man rör sig med sådana siffror, men detta kanske Miljöpartiet och Socialdemokraterna så småningom klarar upp sig emellan.
Herr talman! Jag sade att allergierna kostar 6 miljarder kronor i Sverige. Det har inte med saneringen att göra. I Finland kostar allergierna omkring 4,5 miljarder kronor. Det har inte alls någon koppling till detta. Jag vet att vi har flera kommuner i landet, och flera hör av sig. Vi har nu fått ihop ett nätverk på 90 kommuner, men flera kommer till.